Herr talman! Jag vill ta upp två saker som Sture Ericson berörde, dels vårt bidrag till IDA, dels vårt förhållande till IDB. Många u-länder har slutit upp kring kravet på en avsevärd ökning av kapitalresurserna inom Världsbanksgruppen, och speciellt för IDA. Mot den bakgrunden uttalade vi i utskottets betänkande att även i framtiden bör stöd till IDA ”vara en väsentlig del av vår multilaterala biståndspolitik och att Sverige aktivt kommer att verka för att nästa påfyllnad av IDA:s resurser blir betydande”. Det lät på Sture Ericson som om vii skrivningen hade bundit oss vid absolut oförändrad bidragsandel. Detta står ingenstans i utskottets skrivning. Som vi säger i fortsättningen ”får dock det svenska bidraget till denna påfyllnad, som liksom vid tidigare påfyllnader blir föremål för internationella förhandlingar, givetvis bedömas i ljuset av det totala bidragsmål man därvid kan ena sig om liksom av de insatser som andra bidragsgivare visar sig beredda att göra”. Detta var alltså en skrivning som socialdemokraterna mycket väl hade kunnat ansluta sig till. Ännu ärdet inte klart vilken storlek IDA:s resurser kommer att ha för nästa period. Det kommer att vara en ganska avgörande faktor för på vilken procentuell nivå vi lägger vårt bidrag. Vad sedan gäller IDB fick jag en fråga om min inställning — Sture Ericson lyssnade kanske inte på vad jag sade i mitt anförande. Jag tycker alltså inte att det är rimligt att Sverige nu såsom socialdemokraterna begär skall lämna banken sedan vi nyligen gått in som medlem. Det skulle minska trovärdigheten i våra internationella åtaganden. Vidare är det faktiskt inte så att våra möjligheter att ta ställning till olika situationer av förtryck av de mänskliga rättigheterna påverkas av vårt medlemskap i banken. Utrikesutskottet har ju tvärtom slagit fast — och det vet Sture Ericson — att någon sådan påverkan inte finns. Medlemskap i banken ger oss i stället en möjlighet att inom banken positivt verka för deras beaktande.

Herr talman! Först vill jag för balansens skull, men inte bara därför, ansluta mig till Sture Ericsons välkomsthälsning till utrikesministern. I övrigt finns det egentligen inte någon större anledning att bemöta Sture Ericsons anförande i dag. Det var affektladdat och utgjorde till stor del en upprepning av vad som sades i maj månad tidigare i år — i det avseendet påminde det om radioprogrammet Gamla skivbekanta. Anförandet handlade dessutom mera om centerpartiet än om IDB. Det nya i Sture Ericsons anförande var att han uppgav sig ha visst siffermaterial om bankens förehavanden under senare tid. Man kan naturligtvis uppehålla sig vid sifferexercis ganska länge, men jag vill säga att enligt det siffermaterial jag har till mitt förfogande har utlåningen till A och B länderna, som är de rikaste i detta område, under 1977 sjunkit till 60,5 96 från 62,9 år 1976 — det är alltså ingalunda fråga om en ökning. Beträffande C och D-länderna, de fattiga länderna, finner man att dessa länders andel i bankens totala utlåning har ökat från 35,6 till 39,5 96. Dessa siffror redovisas i det material jag har, och jag kan inte tro annat än att Sture Ericson har kommit på villovägar i det rika siffermaterialet. Det sades också att medlemskap i IDB är ett exempel på att utrikespolitiken underordnats storföretagens intressen. Menar Sture Ericson då att detta skulle gälla också för Jugoslaviens medlemskap? Sture Ericson talar ständigt om Staffan Burenstam Linders barn i IDB. Jag vill då fråga: Vill Sture Ericson bestrida att ett nordiskt utrikesutskott före regeringen Fälldins tillkomst —- jag upprepar det — under hand som svar på sina frågor erhöll beskedet att Sverige avsåg att gå in i banken? Skulle något som var högsta synd och bristande rättvisa under regeringen Fälldins tid vara tillåtet och vällovligt under regeringen Palmes tid, eller vad menar egentligen Sture Ericson? Sedan har Sture Ericson faktiskt glömt bort en sak i sammanhanget som han och hans parti borde vara angelägna om — det brukar de vara — nämligen frågan om sysselsättningen i Sverige. Det är för att få tillträde till den här marknaden som Sverige är medlem. Glöm inte bort det och glöm inte bort dem på våra arbetsplatser som är beroende av att vi har export på denna stora och växande latinamerikanska marknad!
Herr talman! David Wirmark sade att utskottets majoritet inte har bundit sig för oförändrad andel, och sedan citerade han. Jag skulle vilja läsa samma citat. De två motiveringar som anförs för en minskning av det svenska biståndet går ut på att det totala bidragsmålet skulle bli mindre. Men om det totala bidragsmålet blir mindre, är det klart att Sveriges totala bidrag minskar. Andelen förblir emellertid ungefär 4 96. Det andra är att de insatser som övriga bidragsgivare visar sig beredda att göra skulle vara mindre. Men inte heller detta innebär ju att Sveriges andel minskas, utan det är det totala bidraget som minskas. Följaktligen står det i denna skrivning att majoriteten inte vill ändra på vår andel. Däremot satte sig några dagar senare regeringens representanter och förhandlade med IDA, och nu citerar jag ur UD:s informationsskrift: ”Från svensk sida förklarades vad gäller bördefördelningen vid detta möte att vi måste komma att väsentligt sänka vår nuvarande andel på 3,85 96. Vi kan under de närmaste åren inte räkna med betydande ökningar av biståndsanslaget.” Detta är alltså en helt ny motivering och inte den som utskottet anfört. Det står helt klart att regeringen har ändrat sin linje och att utskottets majoritet är inne på en förlegad politik. Beträffande IDB konstaterar jag att David Wirmark tar principiell ställning, men i det konkreta fallet underställer han utrikespolitiken storföretagens intressen. Sture Korpås å sin sida läste upp citatet, och jag ber alla som är intresserade att studera protokollet. Min varning till den nya regeringen är nog högst befogad. Centern kommer inte att rösta för IDB till våren, men vi får väl se hur det går. Bestrider Allan Hernelius att mina siffror är korrekta, eller vill han bara trixa med statistiken för att få fram någonting som är snyggare? Är någon siffra i mitt anförande felaktig, vore jag tacksam att få det påpekat. Sedan gjorde Allan Hernelius samma misstag som det som gjorts i propositionen och som tidigare i debatten har blivit utrett, nämligen att man buntar ihop kategori C och D. Ja, D-länderna är de fattigaste, men C-länderna är det inte, utan det är länder med små marknader. Några av dem är i alla fall relativt sett inte särskilt fattiga. Allan Hernelius försökte sedan att ordentligt drämma till med storsläggan och drog in sysselsättningen i argumentationen. Här ber jag att få hänvisa till LO:s remissyttrande, som innebar ett nej till IDB. Jag tror faktiskt att LO mer än moderaterna slår vakt om sysselsättningen i detta land. Även TCO:s remissyttrande var ytterligt negativt.

Herr talman! Sture Ericson har fortfarande inte påvisat att det finns någon mening i det här betänkandet från utrikesutskottet i den del det avser våra bidrag till IDA — och jag bestrider att det finns någon sådan mening - som säger att vår andel skall vara precis så stor som den nu är. Tvärtom har vi i flera meningar markerat att man måste ta hänsyn till olika faktorer. Jag förstår inte att Sture Ericson kan försöka att smita ifrån detta. Här har han verkligen givit sig ut på djupt vatten. Argumenteringen är inte starkare när det gäller den andra punkten: frågan om storföretagen och utrikespolitiken. Det tidningsuttalande av mig som han citerade gällde ett föregivet kärnvapensamarbete mellan ett västtyskt företag och Sydafrika.

Detta är ju en oerhörd beskyllning. Vad har herr Sture Ericson för belägg för ett sådant påstående? Tvärtom säger ju riksdagens majoritet att det är självklart att Sverige på samma sätt som förut kommer att ta avstånd från det förtryck som förekommer inom vissa av regionens länder eller annorstädes och ge sitt stöd åt en demokratisk utveckling i regionen liksom åt strävandena till ekonomisk och social utjämning. Det är verkligen anmärkningsvärt att Sture Ericson sätter detta i fråga.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att säga att LO inte är ensam om att tänka på sysselsättningen här i landet. Jag förmodar också att LO:s ståndpunktstagande ibland kan influeras av andra synpunkter. Men jag tror inte att Sture Ericson vill förneka att grunden för att ett stort antal västereuropeiska länder har anslutit sig till banken är att de vill värna om sin sysselsättning och om sina möjligheter att komma in på denna stora och växande marknad. Man kan med en förnäm rynkning på näsan säga, att detta inte intresserar oss. Men då tar man inte hänsyn till de möjligheter som därmed går förlorade i fråga om export och sysselsättning vid våra arbetsplatser, och det tycker jag att man skall göra. Jag upprepar att medlemskapet i banken är en inträdesbiljett till en stor och växande marknad på denna enorma kontinent. Sture Ericson frågade om jag bestred hans siffror. Hur skall jag kunna göra det? Jag vet ju inte varifrån han har hämtat dem. Jag har bara hört siffror räknas upp här i en strid ström. Jag kunde naturligtvis vända på frågan och säga: Vill herr Ericson bestrida mina siffror? Men sådana frågor för inte debatten framåt.
Herr talman! Jag vill först för David Wirmark läsa upp vad som står i betänkandet. Det heter där att utrikesutskottets majoritet anser ”att Sverige aktivt kommer att verka för att nästa påfyllnad av IDA:s resurser blir betydande. Som även sägs i propositionen får dock det svenska bidraget till denna påfyllnad, som liksom vid tidigare påfyllnader blir föremål för internationella förhandlingar, givetvis bedömas i ljuset av det totala bidragsmål man därvid kan ena sig om liksom av de insatser som andra bidragsgivare visar sig beredda att göra.” Läs det noga! Detta är logik, inte politik. Om herr Wirmark läser detta noga, skall han finna att vad vi lovar är 3,85 96. Vidare konstaterar jag att herr Wirmarks uttalande gällde västtyska storföretag, inte svenska, och det är kanske lättare att uttala sig om de västtyska förhållandena. Men i det svenska fallet har faktiskt utrikespolitiken underordnats storföretagens intressen. Jag ber bara när det gäller utvecklingen inom IDB att få ställa samma fråga till herr Wirmark som den jag riktade till herr Hernelius: Lämnade jag felaktiga siffror? Jag kan till herr Hernelius säga att de baserar sig på IDB:s egen kvartalsstatistik för 1977. Adderar man dessa siffror får man årsresultaten. Herr Hernelius! För mig räcker det att LO och TCO inte vill att vi skall gå med i IDB. De är intresseorganisationer, satta att bevaka löntagarnas intressen, och jag tror faktiskt att de gör det bättre än moderata samlingspartiet. Avslutningsvis vill jag säga att ingen av de 14 centerpartister, vars namn jag gjorde mig besväret att räkna upp här två gånger — rimligen bör någon ha hört vad som sades — har yttrat sig. Jag hoppas att det kommer att ske senare under debatten.

Herr talman! Får jag först tacka utrikesutskottets ordförande och Sture Ericson för de vänliga ord som de riktade till mig. Låt mig också göra det stillsamma påpekandet att man inte behöver ha ett förflutet i konstitutionell rätt för att inse, att en svensk regering varken är permanent eller provisorisk — den är bara i vanlig konstitutionell ordning tillsatt. Herr talman! Den debatt som nu förs innehåller inte så särskilt många partipolitiskt kontroversiella element. Det är glädjande att biståndspolitiken och u-landspolitiken — liksom utrikespolitiken — kan utformas utifrån värderingar som inte väsentligt skiljer sig från varandra i olika partier. Detta är en styrka utåt och det ger en garanti för stabilitet i vår politik. U-länderna och de internationella organisationerna vet var de har oss. Att biståndsoch u-landspolitik kan föras under ett ganska stort mått av enighet — att det inte slår så värst mycket gnistor om den — får dock inte undanskymma det faktum att den gäller den största framtidsfrågan av alla, vid sidan av fredsfrågan och frågan om global miljöoch resursförstöring. Den gäller hur utvecklingspolitiken skall kunna föra fram till en värld där resurser och möjligheter är mera rättvist fördelade. I dag är klyftorna enorma mellan oss — de rikaste bland de rika — och de människor i de minst utvecklade länderna som tillhör de fattigaste bland de fattiga. Låt mig ge några exempel på dessa klyftor: — Barn som föds i Sverige i år kommer att leva ca 30 år längre än barn som föds samtidigt i något av de fattigare u-länderna. — Hos oss är 2-3 96 arbetslösa alarmerande mycket; i u-världen är mer än 20 96 av människorna i aktiv ålder arbetslösa eller undersysselsatta. - Vi kräver hos oss mänskligare boendemiljöer. I u-länderna tvingas miljontals människor leva i bostäder av papp, plåt eller brädlappar. —- I Sverige ser vi framför oss en utveckling där befolkningen snart kan komma att minska. U-länder som Tanzania och Kenya fördubblar däremot sin folkmängd på 20-25 år. Den snabba folkökningen försvårar u-ländernas utveckling. Nästan hela produktionsökningen går åt till att livnära fler på samma låga nivå i stället för att förbättra levnadsvillkoren för de redan födda. Naturligtvis växlar förhållandena mellan olika u-länder, precis som industriländerna är olika. I många hänseenden kan man därför inte uttala sig om u-länderna som grupp. Med den reservationen kan det ändå vara nyttigt för oss som tillhör världens överklass att på det här sättet jämföra våra problem — som trots allt tal om svångremmar är begränsade — med de svårigheter som de fattiga länderna står inför. De ofantliga problemen och osäkerheten om utvecklingsperspektiven får inte leda till vare sig cynism eller handlingsförlamning. Erfarenheten visar att det faktiskt går att förändra verkligheten till det bättre. —- Antalet människor under utbildning har ökat kraftigt. Under tjugoårsperioden 1950-1970 mer än tredubblades antalet elever i grundskola i uländerna. — År 1950 kunde bara en tredjedel av u-världens vuxna befolkning läsa och skriva. I dag är det över hälften. — Medellivslängden ökade i u-länderna mellan åren 1950 och 1970 från 40 till 50 år. Genom alla insatser för bättre kost och hälsovård har alltså människorna fått tio år till att leva. —- Också de höga födelsetalen har på många håll börjat pressas ner. När FN 1977 kom med en ny rapport över hur stor befolkning världen skulle ha år 2000 kunde man för första gången sänka prognosen i jämförelse med tidigare siffror. Herr talman! Erfarenheten visar alltså att det går att bekämpa underutveckling och misär. De viktigaste insatserna görs av u-länderna själva. De står för närkampen med fattigdom och underutveckling. Men dagens orättvisor ställer krav också på oss i de rika länderna att bidra till bättre villkor för jordens fattiga. Dessa krav gäller dels medverkan i att ändra förhållandet mellan stater, dels bistånd att ändra förhållanden inom stater. Den första kategorin av krav sammanfattas ofta under rubriken ny ekonomisk världsordning och gäller ändrade relationer mellan rika och fattiga länder. U länderna måste få komma in på våra marknader och få en skälig betalning för vad de säljer. De bör få samma glädje av en expanderande världshandel som vi haft i många år. Vi bör också medverka till att en större del av översparandet i världsekonomin kommer u-länderna till del genom ökade resursöverföringar. U-länderna bör även få ett större inflytande över beslut om hur det internationella regelsystemet skall utformas. Den andra kategorin av krav sammanhänger med vad som kallats basbehovsstrategin. Vår medverkan i den strategin kräver stora insatser för att hjälpa till att förbättra villkoren för de fattigaste människorna i u-länderna — de människor som får otillräcklig näring, som saknar rent vatten, som inte har en rimlig bostad, som är arbetslösa eller tjänar för litet för att kunna livnära sig, som förtrycks av markägare eller makthavare. Det är dessa människor som bäst behöver vår solidaritet, och här har biståndet sin främsta roll. Den internationella debatten måste alltså inriktas på den grundläggande bristen på balans i förhållandet mellan fattiga och rika länder, men den får inte förlora orättvisorna mellan rika och fattiga människor ur sikte. Vi måste fortsätta att ge starkt stöd åt tankarna bakom en ny ekonomisk världsordning samtidigt som vi håller fast vid kravet att förbättringar skall komma de fattiga människorna till godo. Detta dubbla grepp är det centrala i de riktlinjer för vår u-landspolitik som riksdagen i dag tar ställning till. Herr talman! Det helt centrala motivet för Sveriges biståndsoch ulandspolitik är solidaritet med människor i andra länder, särskilt med dem som är fattiga och förtryckta. Vi verkar i vårt eget land för att varje människa skall ha rätt att säga sin mening och kunna känna trygghet. Sociala klyftor skall utjämnas och valfriheten vidgas. De värderingarna kan inte avse bara människor inom den svenska territorialgränsen; de måste omfatta också människor i andra länder — i de fattiga länderna. Det kan knappast betvivlas att ett omfattande bistånd ligger i de rika ländernas eget långsiktiga intresse. En rättvisare värld blir i längden en tryggare värld för alla, och när fattiga länder får bättre möjligheter att delta i det internationella handelsutbytet ökar jordens samlade välstånd. Ett förtroendefullt biståndssamarbete ger också förutsättningar för samarbete i fråga om handel och industri. Detta förtjänar visst att påpekas, men för Sveriges del har solidariteten med de missgynnade hela tiden varit det grundläggande motivet för vårt bistånd och ett tillräckligt motiv för de insatser som vi gör. Kanske är förklaringen härtill främst den ledande roll som spelas av våra ideella organisationer, kristna samfund, fackliga organisationer, ungdomsorganisationer, politiska partier — organisationer som faktiskt satte i gång biståndsverksamhet innan den statliga biståndsverksamheten kom i gång. Också under år av ekonomiska svårigheter har i engagerade folkrörelser en klar majoritet av svenska folket slutit upp bakom ett växande bistånd. De frivilliga organisationerna har själva bidragit till viktiga utbildningsoch hälsovårdsinsatser, inriktade på fattiga och eftersatta grupper. De har ytterligare stärkt den fond av kunskap och engagemang i Sverige som är grunden för det starka stöd biståndet åtnjuter. Vår biståndspolitik är inte bara väl förankrad i den svenska opinionen. Den har också fått förtroende i u-länderna. Vi har inget kolonialt förflutet, vi står utanför alla militära allianser och grupperingar. Vi har också uppriktigt sökt inrikta vårt bistånd i enlighet med u-ländernas önskemål. Vårt bistånd har inte följt i de kommersiella intressenas spår. Det har riktats i första hand till de fattigare u-länder som handel och industri hittills inte funnit särskilt intressanta. Herr talman! Det är i dag tredje gången riksdagen antar grundläggande mål och riktlinjer för Sveriges biståndspolitik. Tidigare skedde det genom viktiga beslut 1962 och 1968. Mycket har ändrats sedan 1960-talet, men grunden ligger fast. Det svenska biståndet är till för u-länderna. Det är deras behov, utveckling och planer som ytterst skall styra användningen av de resurser vi ställer till deras förfogande. Detta är inte bara honnörsord, inte bara retorik, som det står i en tidning i dag. Vår grundläggande utgångspunkt får i själva verket viktiga praktiska följder för utformningen av det svenska biståndet. Solidariteten kräver en fortsatt hög ambition i fråga om biståndets volym. Enligt den senaste statistiken — 1977 — utbetalar nu Sverige ett bistånd som motsvarar ca 1 96 av vår samlade produktion. Genomsnittet för de västliga industriländerna är 0,3 96. Det är den näst lägsta siffran sedan 1950-talet. Särskilt beklagligt är det att tre tunga industriländer som USA, Västtyskland och Japan inte förmått att närma sig det internationellt uppsatta 0,7 procentmålet. Om alla hade nått målet om 0,7 96 av bruttonationalprodukten i utbetalt bistånd vid 1970-talets mitt, så skulle det — enligt SIDA:s beräkning — nu ha inneburit 90 miljarder kronor mer i bistånd och betydligt bättre utsikter för särskilt de fattigaste u-länderna. Vi har både rätt och anledning att säga ifrån att andra länder måste göra större insatser. Länder som har väldiga överskott i sin handel borde åtminstone inte ligga under genomsnittet för västvärlden i bistånd. Länder som gärna åberopar moral och mänskliga rättigheter borde i praktisk handling visa att det talet också har ett praktiskt och socialt innehåll. Och länder som säger sig vägledas av principen ”av var och en efter hans förmåga till var och en efter hans behov” borde inte som i dag mest nöja sig med åskådarplats medan andra diskuterar ökat stöd till de fattiga folken. Herr talman! Andras svaga prestationer är inget skäl för oss att slå oss till ro. Det är inte så att vi ger för mycket, andra ger för litet. Vi har i själva verket inte gjort mer än vad vi lovade när 1970-talet gick in. När 1980-talet nu står för dörren är det dags för oss att höja vår ambition. Jag hoppas att riksdagen gör det genom att i dag slå fast, att enprocentsmålet skall ses som ett etappmål, inte som ett slutmål. Det svenska biståndsanslaget bör de kommande åren överstiga nivån en procent av bruttonationalprodukten. Strävan bör vara att biståndet skall utgöra en växande andel av vår samlade produktion. Kring den ambitionen sluter nu alla partier i den svenska riksdagen upp. Detta ställningstagande är viktigt, för det visar att vi inte gör avkall på vår solidaritet för att vi fått svårigheter i vår egen ekonomi. Biståndet är inte något konjunkturpolitiskt dragspel. Vi skall också vara medvetna om att biståndets volym ingalunda fått mindre betydelse för att det numera ofta talas om den nya ekonomiska världsordningen och om framväxten av nya industriländer. För de fattigaste u-länderna förblir biståndet ännu i många år ett vitalt inslag, och det är nästan bara till dessa länder vårt bistånd går. Det behövs för att hjälpa till att direkt angripa fattigdom och misär. Fortfarande lever omkring 800 miljoner människor i yttersta fattigdom, med brist på allt det som vi uppfattar som självklara livsnödvändigheter, som rent vatten och tillräcklig kost. Herr talman! Att solidariteten med de många missgynnade människorna är det centrala motivet för Sveriges u-landspolitik får viktiga följder inte bara för volymen utan också för utformningen av vårt bistånd. Vi inriktar det på de fattigaste, de mest missgynnade länderna. Där behövs det bäst. Dit går dess värre den mindre delen av andra länders bistånd. SIDA visar i sin senaste anslagsframställning hur andelen bilateralt bistånd till de fattigaste u-länderna internationellt minskat från 48 till 38,5 926 mellan åren 1974 och 1976. Vi fäster särskild vikt vid insatser som förbättrar villkoren för de fattigaste grupperna och höjer deras produktivitet och inkomster. Dit hör integrerade program för att utveckla landsbygd och jordbruk. Dit hör program för bättre hälsovård, försörjning med friskt vatten och en aktiv familjeplanering. Vi söker samarbeta framför allt med sådana fattiga u-länder som själva aktivt strävar efter att förbättra villkoren för de fattigaste befolkningsgrupperna. Vilken ideologisk modell man följer är inte av betydelse för vår bedömning. Vi är inte eniga i vårt eget land om vilken ekonomisk och social modell vi bör uppställa. Hur skall vi då kunna predika någon modell för andra stater? Det vore förmätet och förmyndaraktigt. Men det måste stå oss fritt att vid val av samarbetspartner och i andra sammanhang fästa betydande vikt vid den konkreta ambition man visar att nå utveckling och social rättvisa. De u-länder vi samarbetar med står ju själva för den helt dominerande delen av de insatser som skall lyfta deras folk ur fattigdom. Bara de kan genomföra jordreformer och andra grundläggande förändringar som krävs för att utvecklingen skall ta fart för de breda folkgrupperna. Insatser från oss och andra biståndsgivare kan ha stor betydelse, men de kan bli verkligt framgångsrika och meningsfulla först om de ingår i och blir ett stöd till samlade ansträngningar från u-länderna själva. Det är också med den insikten som vi landprogrammerar vårt bistånd. Ekonomiska och sociala framsteg för ett u-lands befolkning åstadkoms inte genom punktinsatser som pådyvlats utifrån utan genom en sammanhållen utvecklingspolitik som ett u-lands regering själv beslutar sig för att genomföra. Vi har dragit den praktiska konsekvensen av denna kunskap, nämligen att bidra till program och projekt som u-länderna själva anser viktiga i sina utvecklingsplaner och för vilkas genomförande de själva bär ansvaret. Härmed inte sagt att vår roll bara skulle vara att leverera vad som beställs. I den dialog som ett förtroendefullt utvecklingssamarbete innefattar kan och bör vi från svensk sida framföra synpunkter som vi anser angelägna, t.ex. att särskilda insatser skall göras för att förbättra kvinnornas situation, eller att särskild uppmärksamhet skall ägnas miljöfrågor, så att snabb utveckling inte leder till snabb resurseller miljöförstöring. Det är också rimligt att vi för våra samarbetspartner redovisar på vilka områden vi har speciellt goda möjligheter att ställa upp med kunnande och erfarenheter. Vår önskan att u-länderna skall få hjälp att förverkliga program som de själva står för är ett skäl till att Sverige ger ett så starkt stöd till FN och andra internationella organisationer. Med alla sina brister representerar FN och fackorganen ett hopp om ett på fred, lag och rättvisa grundat internationellt samhälle. Multilaterala organ, där u-länderna själva är medlemmar och utövar inflytande, bör enligt vår uppfattning tilldelas en central roll för att kanalisera resurser från rika till fattiga länder. Vi verkar nu energiskt för att de skall tillförsäkras en mer långsiktig och stabil finansiering än vad som ännu är fallet. Årsplaner för inkomster ger ingen bra grund för långsiktigt planerade biståndsutgifter. Önskan att ge bästa möjliga hjälp till de fattigaste länderna har lett till att det svenska biståndet ges på mycket förmånliga villkor. Praktiskt taget allt vårt bistånd lämnas nu i form av gåva. Räntor och amorteringar kan bli alltför betungande för de fattigaste u-ländernas svaga ekonomier. I linje med detta synsätt — som numera omfattas även internationellt — att de fattigaste länderna bör få gåvobistånd snarare än lån, har vi avskrivit hela skulden på svenska utvecklingskrediter till de minst utvecklade och av oljekrisen hårdast drabbade. Få svenska aktioner på det internationella planet har uppmärksammats så mycket och så positivt som denna. Vad som framför allt är glädjande är att aktionen lett andra till att göra likadant. I UNCTAD utfäste sig samtliga i-länder i våras vid ett sammanträde där jag själv var med att genomföra skuldlättnader avseende biståndet till de fattigaste u-länderna. Flera länder —bl.a. Danmark, Finland, Storbritannien och Västtyskland — har vidtagit konkreta åtgärder. I vissa fall gäller det mycket stora belopp. Sålunda har Förbundsrepubliken Tyskland avskrivit lån till ett värde av ca 10 miljarder kronor, Storbritannien ca 8 miljarder kronor, Nederländerna ca 600 milj.kr., Danmark ca 425 milj.kr. och Finland ca 190 milj.kr. Det är en glädjande efterföljd på en aktion som den svenska regeringen vidtog med riksdagens samtycke. Även om vårt biståndsprogram är betydande måste vi vara medvetna om att de stora industriländernas handlande gentemot u-länderna väger mycket tyngre. I den mån vi i samtal med andra regeringar, diskussioner i internationella fora och egen handling kan förmå andra stater till framsynta åtgärder kan de linjer vi driver få mångdubbel verkan och genomslagskraft. Skuldavskrivningen är ett bra exempel på detta. Ett annat fall — där vi dess värre ännu inte varit lika framgångsrika — gäller s.k. avbindning, dvs. att biståndsmottagarna skall kunna använda pengarna till inköp där det är förmånligast och inte nödvändigtvis tvingas köpa bara i givarlandet. Mesta valutan för biståndskronan, biståndsdollarn, biståndspundet eller biståndsmarken får u-landet, om givaren inte satt den internationella konkurrensen ur spel eller satt upp speciella villkor för pengarnas användning. Detta inses av alla. För Sverige — med vår stora exportindustri — är det säkert också så att vi har mest att vinna på om alla givarländer gav sitt bistånd obundet. Vi har också — men ännu utan framgång — arbetat på att få till stånd en internationell överenskommelse om avbindning, som skulle omfatta den största delen av biståndsflödet. I propositionen utfäster vi oss att Sverige skall kunna ansluta sig till en sådan överenskommelse. Men, herr talman, vi behöver inte invänta en sådan överenskommelse för att gå till handling. Ett steg i riktning mot en minskad andel bundet bistånd är en åtgärd som vi själva kan vidta och som kan visa vägen för andra. Det är regeringens avsikt att göra detta. Herr talman! En central del i vår solidaritetspolitik är också stödet till kampen mot rasism och för frigörelse i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Befrielserörelserna i södra Afrika får det här budgetåret svenskt bistånd med sammanlagt 48 milj.kr. för sin civila verksamhet. De största biståndsbehoven gäller försörjning och utbildning av flyktingar. Men det blir samtidigt allt viktigare att stödja planeringen av den framtida utvecklingen i dessa länder, när väl dagens minoritetsregimer tvingats ge vika för regeringar med folkflertalets stöd. Den hoppfulla utvecklingen mot val, övervakade av FN, och självständighet i Namibia som vi förutsåg för bara några veckor sedan har saboterats av Sydafrikas beslut att genomföra val på sina villkor och under sin kontroll i Namibia. Det ändrar dock inte vår bedömning att FN bör öka sina insatser för att genom utbildning och planering förbereda för ett självständigt Namibia. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har vi därför utfäst kraftigt stöd till FN:s s.k. Nationhood Programme. Det svenska bidraget uppgår till 10 milj.kr. I alla de avseenden jag nu nämnt har vi på 1970-talet byggt vidare på den grund för Sveriges biståndspolitik som lades på 1960-talet och som riksdagen nu bekräftar skall gälla också för 1980-talet. Samtidigt har mycket hänt mellan 1968 och 1978, som fordrar nya analyser, ny eftertanke och en ökad bredd i vår politik gentemot u-länderna. Vi har framför allt kommit att inse att vi måste beakta verkningarna på u-länderna av våra beslut på andra områden än bistånd. Det gäller inte minst på handelns och ekonomins område. U-länder är i dag inte bara leverantörer av koppar, kaffe, kakao eller kopra. De är också framgångsrika exportörer av kläder och elektronik. År 1975 hade 40 u-länder en export av industrivaror som översteg 100 miljoner dollar. År 1965 var det bara 18 u-länder som hade en så stor export i samma penningvärde. Också exporten av råvaror har breddats: 1960 var nästan hälften av u-länderna beroende av en enda produkt för 50 96 eller mer av exportinkomsterna. 1975 hade mindre än en femtedel av u-länderna en så ensidig sammansättning av sin export. U-landskretsen är mindre enhetlig än kanske någonsin. Ett växande antal länder har förmått dra stor nytta av världshandelns expansion. Där finns samtidigt många andra länder, som fortfarande sitter fast i underutvecklingens förlamning. En del säljer olja och har blivit rikare. Andra tvingas köpa olja och blev med prisexplosionen fattigare. U-länderna är allt viktigare köpare av industriländernas varor. Under åren 1960 till 1975 tog u-länderna emot omkring 30 96 av ökningen i industriländernas export av industrivaror. Vid sidan av internhandeln inom Västeuropa var därmed u-länderna den mest betydande marknaden för att öka de rika ländernas industriexport. Och det finns inget skäl att tro att u-länderna skulle bli mindre viktiga som marknad framöver. Tvärtom: under loppet av 1970 talet har t.ex. utvecklingsländerna inom OPEC med bred marginal passerat USA som största exportmarknad för EG. Enbart den del av u-ländernas efterfrågan som finansieras med utländsk upplåning beräknas under de senaste åren ha betytt ungefär 3 miljoner fler jobb inom EG. Det här är inte särskilt märkligt. U-länderna har goda skäl att acceptera stora underskott för att snabbt kunna bygga upp sitt näringsliv och lyfta sina folk ur misär. Flertalet u-länder är emellertid så fattiga att de har svårt att få de lån som krävs för att finansiera underskotten. De mer utvecklade u-länderna har däremot i anmärkningsvärt stor utsträckning kunnat ta lån i västvärldens banker. Och de har till nästan sista kronan använt pengarna för att köpa på industriländernas marknader. På så sätt, kan man säga, har u-länderna hjälpt de rika i deras ekonomiska svårigheter. Sett på litet sikt skärper självfallet u-ländernas ökade konkurrensförmåga kraven på omställningar i vårt och andra industriländers näringsliv. De påfrestningar det kan leda till i vissa branscher måste vi solidariskt dela. Detta är inget nytt. I många år har vi anpassat oss till konkurrensen från andra industriländer — dragit ner vissa näringar och byggt ut andra. Den utvecklingen och den internationella arbetsfördelningen har i själva verket betytt mycket för att öka vårt välstånd. Samtidigt är det klart att sysselsättningsoch beredskapshänsyn sätter vissa gränser för hur snabbt anpassningen kan ske och hur långt den kan gå. Ökade möjligheter för export till den rika världen är viktiga för u-ländernas utveckling, men de medför generellt sett begränsade svårigheter på iländernas marknader. Omvänt är det viktigt för våra industrier att u-länderna förmår hålla uppe sin tillväxt och sin export och därmed sina möjligheter att importera och ta upp utlandslån. Industriländerna exporterade 1975 industrivaror till uländerna för 123 miljarder dollar. Exporten av industrivaror i den omvända riktningen var bara 26 miljarder dollar. Slutsatsen är given: Om de rika länderna försvårar u-ländernas ekonomiska framsteg, t.ex. genom olika handelshinder, skapar det problem för u-länderna. Men dessutom medför hinder mot u-ländernas export att vi allvarligt försvagar deras importförmåga och begränsar en mångdubbelt större export från industriländerna. Ekonomer som noga studerat saken hävdar att gemensamma aktioner för att ta bort handelshinder är bland det viktigaste industriländerna kan göra för att hjälpa u-länderna i deras utveckling; de talar då om de mera utvecklade u-länderna. Herr talman! U-ländernas utvecklingsmöjligheter påverkas av de rika ländernas handlande på många skilda områden — inte bara bistånd och handelspolitik. Vi måste konsekvent beakta verkningarna för u-länderna när vi fattar beslut på en rad andra områden än biståndets. Jag har förstått att det har riktats kritik mot regeringen och mot propositionen här i dag för att vi inte har preciserat de områden på vilka en ulandspolitik skall föras. Jag tror dock att det ligger i sakens natur att man i en proposition som gäller biståndspolitiken generellt inte kan rada upp de många områden som det här är fråga om, det må gälla handelspolitik, jordbrukspolitik eller ekonomisk politik. De avvägningarna mellan önskemålet att beakta u-ländernas intressen och de mera näraliggande svenska intressena måste vi göra i de skilda sammanhangen: i jordbrukspolitiska propositioner, i ställningstaganden i GATT osv. De får alltså ge sig undan för undan, och jag tror att det vore otåligt att kräva en katalog av det slaget här i dag. Däremot är det viktigt att vi skaffar oss organ genom vilka vi kan åstadkomma den sammanvägning av de skilda intressena som här behövs. Med den samrådsgrupp för u-landsfrågor som vi har inrättat i regeringskansliet och som nyligen hållit sitt första möte får vi nu bättre möjligheter att göra den sammanvägningen mellan u-ländernas legitima intressen och våra egna, mera näraliggande intressen. Ett område där u-länderna — inte minst de socialistiska —- är angelägna att vi skall vidta åtgärder för att hjälpa dem är industrialisering. De vill ofta ha den hjälpen inte bara i form av direkt bistånd utan också i form av engagemang av utländsk industri. Det är bakgrunden till regeringens förslag om en industrifond. Samtidigt ställer vi ökade resurser till förfogande för SIDA för sådant samarbete på industriområdet som utgör ett led i den traditionella biståndsverksamheten. Rikare länder, som Brasilien och Argentina, har inte haft särskilt svårt att dra till sig industriinvesteringar. Vad vi från u-landspolitisk synpunkt har anledning att stimulera, det är att kunnande och kapital från svensk industri skall komma också fattigare länder till del, att de gör det för projekt som svarar mot deras egna planer och prioriteringar och att också mindre och medelstora företag i Sverige stimuleras till att vara med och bygga upp u-landsföretag. Samarbetsavtal med u-länder är förvisso ofta nyttiga instrument, men de måste fyllas av ett innehåll, de måste fyllas av samarbete också mellan industriella företag. Det är en del av det innehållet i samarbetsavtal som vi försöker åstadkomma genom en stimulans under den nya industrifonden. Vidgat industriellt samarbete är ett av de viktigaste krav u-länderna reser. Vi kan bl.a. läsa det i deklarationerna om en ny ekonomisk världsordning. När regeringen nu vill bättre tillgodose särskilt de fattigare u-ländernas önskemål, så innebär det inte att vi på ett otillbörligt sätt ”blandar ihop” bistånd och affärer, utan att vi skapar möjligheter för en samverkan mellan företag och bistånd i sådana projekt som u-länderna anser angelägna. Vad det handlar om är inte att kommersialisera biståndet, utan det handlar om att mobilisera även industrin för att hjälpa u-länderna i deras utveckling. Om det bara gällde att hjälpa svensk industri till investeringar och till lönsamma företag tror jag att vi finge vidta helt andra åtgärder än dem som vi har syftat till och försökt tillgodose i propositionen om en fond för industrisamarbete. Herr talman! Jag har i detta anförande mot bakgrund av biståndspropositionen berört de allmänna grundlinjerna för vår biståndspolitik och också pekat på behovet av en aktiv u-landspolitik. Jag vill gärna sluta med att återknyta till vad jag inledningsvis sade. Vårt engagemang för u-länderna har sin främsta drivfjäder i solidariteten med den miljard människor som lever i en för oss ofattbar fattigdom och mänskligt elände. Vi måste vara medvetna om att även med omfattande insatser från de rika ländernas sida kommer många hundra miljoner människor i u-länderna under en lång period i praktiken inte att kunna åtnjuta vad vi anser vara grundläggande mänskliga, sociala och ekonomiska rättigheter. Vi måste satsa vad vi förmår för att förkorta detta dröjsmål, och vi måste försöka förmå andra att göra detsamma. Ett omfattande och växande bistånd behåller hela sin betydelse för lång tid framöver. Därtill krävs en u-landspolitik som vid sidan av biståndet medvetet och i all den utsträckning som är möjlig på många områden väger in behovet att främja u-ländernas utveckling. Det är dessa åtaganden för framtiden, uländernas och vår egen, som regeringen i dag begär riksdagens godkännande av. Jag hyser inget tvivel om att riksdag och regering i sitt stöd för den föreslagna biståndspropositionen har en stark svensk opinion bakom sig.

Herr talman! Utrikesministern sade i början av sitt anförande att det råder stor enighet om biståndsoch u-landspolitiken i det här landet. Carl-Henrik Hermansson och jag har tidigare under dagens debatt ställt ett antal frågor. Jag skall upprepa dem nu och vore tacksam om utrikesministern ville besvara dem. 2. När avser regeringen att lägga fram förslag om att allt svenskt bistånd skall lämnas obundet? 3. Avser regeringen att i nästa budgetproposition framlägga en avvecklingsplan för det svenska biståndet till Bangladesh, Indien, Lesotho, Pakistan, Kenya och Sri Lanka? 4. Är regeringen beredd att arbeta för att koderna om teknologiöverföring och om multinationella företags politik skall ha bindande verkan? 5. Är regeringen beredd att verka för en sådan u-landspolitik som innebär att biståndspolitiska målsättningar får styra Sveriges handelsoch industripolitik i stället för att ytterligare tillmötesgå eller underordna sig kapitalets intressen i handelsoch industripolitiken genom inrättande av industifonder?

Herr talman! Vi befinner oss mitt i en intensiv debatt om biståndspolitiken samtidigt som vår nye utrikesminister presenterar sig för kammaren med ett anförande som kunde ge anledning till en stor debatt. Men vi socialdemokrater anser att det i långa stycken skulle bli en upprepning av vad som redan har förekommit i kammaren. Hans Blix har medverkat i tillkomsten av propositionen, vars allmänna del om biståndspolitiken vunnit bred anslutning i utskottet och här i debatten. Det har varit naturligt för oss socialdemokrater att ge denna del av propositionen vårt stöd, eftersom vi betraktar den såsom ett fullföljande av den biståndspolitik som förts här sedan 1960-talet. Den andra delen av propositionen och debatten — den handlar om ulandspolitiken och innefattar det högst diskutabla förslaget om fonden — tar vi avstånd ifrån. Vi kan inte se detta förslag heller såsom ett led i strävandena att i svensk politik nå breda lösningar i angelägna frågor. Vi socialdemokrater tror inte att det är ett bra förslag när det gäller att befrämja industriutvecklingen under vårt lands medverkan. Vi har yrkat avslag på detta förslag, och det får för dagen symbolisera det förhållandet att vi inte i alla avseenden har samma uppfattning som utrikesministern beträffande dagens diskussionsfrågor. Vår kännedom om Hans Blix ger oss emellertid anledning tro att hans engagemang och intresse för utvecklingsfrågorna kommer att göra dem till centrala frågor i regeringsarbetet. Vi kommer att följa hans arbete med stor uppmärksamhet. Huruvida vi kommer att stödja de förslag som han medverkar till att lägga fram beror naturligtvis på dessa förslags karaktär. Vi hälsar utrikesministern välkommen i arbetet.

Herr talman! Får jag först såsom centerpartist ansluta mig till de välkomsthälsningar som Hans Blix har mött här i riksdagen i egenskap av nybliven utrikesminister. Mycket talar för att den nye utrikesministern är väl skickad att föra vidare den aktiva svenska utrikespolitik som Karin Söder var en så god företrädare för. Herr talman! Vi befinner oss i dag mitt uppe i FN:s kvinnoårtionde, populärt kallat kvinnodekaden. Denna kvinnodekad sträcker sig fram t.o.m. 1985 och kan närmast ses som en uppföljning av det internationella kvinnoåret 1975. Vid sitt godkännande av programmet för kvinnodekaden uppmanade FN:s generalförsamling regeringar och FN-organ att agera aktivt för att säkra ett jämlikt och effektivt deltagande av kvinnor på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området. Det var en i hög grad befogad uppmaning. För oss i de utvecklade västländerna medför den ett dubbelt ansvar. Dels måste vi rensa bort de ojämlikheter mellan kvinnor och män som fortfarande finns i våra egna länder. Dels måste vi i vårt utvecklingssamarbete med u-länderna medvetet driva jämställdhet som en integrerad del av varje biståndsprojekt. Jämställdhet som ett medel att förbättra kvinnornas ställning är en relativt ny synpunkt. Inte heller har man insett att kvinnors medverkan breddar basen för allt utvecklingsarbete, höjer familjernas standard och tillför samhället viktiga erfarenheter. Följden av detta har inom biståndsarbetet blivit att u-ländernas kvinnor i stor utsträckning har ställts utanför utvecklingen, utanför den omdaning av samhället som pågår. I många u-länder finns en liten grupp kvinnor som genom sina resurser och sin sociala ställning kunnat bryta sig ut ur det vedertagna kvinnomönstret. De har skaffat sig kunskaper och utbildning och har nått en position i samhället. Den stora massan kvinnor däremot lever fortfarande under trycket av en gången tids kvinnouppfattning.

Genom att kvinnorna saknar kunskaper saknar de också möjlighet att påverka både den nära omgivning de lever i och samhällsutvecklingen i stort. Så mycket viktigare är det därför att länder som Sverige besinnar sitt ansvar och målmedvetet driver jämställdhetsfrågorna i allt internationellt arbete och i utvecklingssamarbetet med u-länderna. Vi har en viktig uppgift att skapa förståelse i alla internationella organ där vi medverkar, men jämställdhet måste finnas med också i den praktiska utformningen av varje biståndsprojekt. Herr talman! I motionen 1904 med anledning av propositionen 1977/ 78:135 om riktlinjer för det internationella utvecklingssamarbete som Sverige bedriver har jag och min medmotionär Ulla Ekelund hemställt att jämställdhet införs som ett delmål för den svenska biståndspolitiken. Utrikesutskottet har i stort sett behandlat motionen välvilligt men nöjer sig med att hänvisa till de fyra huvudmål för svenskt bistånd som ställs upp i propositionen 135 och anser därmed motionen besvarad.

Jämställdhet mellan män och kvinnor är långt ifrån ett självklart mål för utvecklingen, både internationellt och nationellt inom många länder. Vid det sammanträde som FN:s kvinnokommission höll under våren detta år förelåg bara ett ytterst begränsat antal rapporter om vad som hittills skett under kvinnodekaden för att förverkliga det program som FN antagit för dekaden och för att fullfölja världsaktionsplanen för jämställdhet. Detta tyder inte på något överväldigande intresse från regeringarnas sida för att befordra jämställdhet. Endast ett tjugotal av FN:s totalt 149 medlemsstater hade över huvud taget bekvämat sig att rapportera. Detta är betänkligt, och det hade varit värdefullt ur många synpunkter om Sverige klart hade velat säga ut att just jämställdhet mellan könen är ett mål för den svenska biståndspolitiken och av grundläggande betydelse för att förbättra kvinnornas situation. Sverige har gjort åtskilligt för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Här hemma har vi hunnit ett bra stycke på väg. Internationellt har vi varit pådrivande i FN. Men ändå vidhåller jag min uppfattning att jämställdhet bör inskrivas som ett delmål för svensk biståndspolitik. Jämställdhetsarbetet går långsamt, framför allt i u-länderna, framstegen är små. Kvinnorna saknar ofta egna påtryckningsgrupper. De arbetar under hårt tryck från en omgivning där samhällsmönstret traditionellt utestänger kvinnorna från deltagande i samhällets angelägenheter. Reaktionära tendenser som motarbetar kvinnornas frigörelse har också kommit fram under den senaste tiden, bl.a. i samband med den religiösa renässans som f. n. pågår i vissa islamiska länder. Det finns alltså goda skäl för Sverige att klart deklarera jämställdhet som ett delmål för svensk biståndspolitik. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag skulle vilja sluta med att ställa ett par frågor till utrikesministern. För det första: Utrikesutskottet erinrar i sitt nu lagda betänkande om de riktlinjer som SIDA:s styrelse antog 1973 för att tillgodose kvinnornas intressen i utvecklingssamarbetet. Men ännu på våren 1976 konstaterade utrikesutskottet i sitt betänkande 1975/76:14 att dessa intentioner ”inte i önskvärd grad blivit fullföljda”, vilket jag f.ö. också hade anledning att påpeka här i kammaren. Jag skulle nu vilja fråga: Vad har skett under de två år som gått sedan våren 1976, och hur har SIDA-styrelsens beslut omsatts i praktisk tillämpning under de senaste två åren? Min andra fråga gäller framtiden. Kommer vi att mer uttalat än hittills aktivt driva kravet på jämställdhet i vår biståndspolitik? Finns det utformat ett program för hur jämställdhetsarbetet inom biståndspolitiken skall bedrivas framöver?

Herr talman! När den borgerliga trepartiregeringen var ny och när den svenska borgerligheten brann av iver att få lägga om politiken i konservativ riktning, förklarade moderatledaren Gösta Bohman: Att lägga om vårt lands politiska kurs är som att vända en supertanker. Man måste göra omfattande manövrer, och det tar sin tid. Två års iakttagelser har lärt oss att moderaterna var det starkaste och mest målmedvetna partiet i den nu avgångna regeringen. De försökte lägga om färdriktningen på många områden. Ett exempel på detta utgör det nu föreliggande betänkandet, som behandlar proposition 1977/78:135,en proposition som har blivit något av en eftersläntrare från den borgerliga trepartiregeringens tid. Som framgått av dagens debatt riktar socialdemokraterna kritiken främst mot den föreslagna industribiståndsfonden. Utskottsbehandlingen av denna fråga har givit många lärdomar. Det har exempelvis varit mycket svårt att förstå hur de ledamöter av kammaren som i åratal anslutit sig till den hittills tillämpade biståndspolitiken nu har kunnat ställa upp bakom det framlagda förslagets alla delar. Jag tänker då speciellt på de representanter för mittpartierna som sagt sig företräda en obunden och idealistiskt inriktad biståndspolitik, som står fri från kommersiella intressen — just en sådan biståndspolitik som mött stor uppskattning i utvecklingsländerna. Det är inte så länge sedan som framför allt centerpartiungdomarna i olika frågor ansågs företräda en vildvuxen radikalism. De utsattes för våldsam kritik av sina borgerliga systrar och bröder för denna radikalism. Centerungdomen stämplades ibland som Åsa-Nisse-marxister. Att problemen finns kvar i centerpartiet visar Sture Korpås piruetter nyss i denna talarstol. Han gav uttryck för viss ideologisk kluvenhet i några av de mest bärande frågorna. Däremot har förste vice talmannen Torsten Bengtson, som är hans partivän, inga betänkligheter mot att gå den här kursomläggningen åt höger till mötes. Vi märker en klar skillnad i framtoningen mellan dessa två centerpartister. Efter de bullersamma flyttningsbestyren i kanslihuset under de senaste dagarna borde de som även fortsättningsvis vill följa den hittills tillämpade biståndspolitiken över hela linjen nu säga nej till den föreliggande, i vissa delar moderatfärgade propositionen. Man bör i stället följa de socialdemokratiska reservanterna. Jag har begärt ordet för att närmare kommentera vårt särskilda yttrande på s. 121 i betänkandet, som behandlar planerna på industribiståndsfonden och de multinationella företagen. Flera socialdemokratiska talare har behandlat denna fråga i dagens debatt, och det är helt naturligt eftersom frågan har ägnats stor uppmärksamhet i den mycket omfattande socialdemokratiska partimotionen. Vi kan med tillfredsställelse notera att utskottet inte har varit helt okänsligt för våra yrkanden. Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på att utskottet ägnar ett tiotal sidor åt de frågor som vi socialdemokrater aktualiserar på detta område. Det gäller bl.a. de väsentliga frågorna om teknologiöverföringen inom UNCTAD:s ram, uppförandekoder för multinationella företag — ett arbete som pågår inom FN, ILO och OECD —- samt frågorna om de fackliga friheterna som ILO arbetar med. Även om utskottet tagit upp en del av våra skrivningar ställer vi oss på andra punkter inom detta område helt avvisande till det förslag som föreligger. Vi är mycket kritiska, och vår oro gäller faran för att svenska biståndsinsatser sammanblandas med olika internationella företag som företräder utpräglat kapitalistiska egenintressen. Det har också sagts några gånger från talarstolen här i dag. I den socialdemokratiska partimotionen nr 1912 framhålls att de multinationella företagen alltmer ”utvecklas till globala planhushållare, som verkar utan demokratisk kontroll och ansvar. Deras inflytande över såväl handel som enskilda länder är betydande.

Han sade att ett skäl till detta är att den svenska biståndspolitiken är frikopplad från kommersiella intressen. Det är säkert alldeles riktigt. Vi som har gjort åtskilliga resor med utrikesutskottet genom åren har fått samma intryck, nämligen att vårt lands biståndspolitik mött stor uppskattning. Mot denna bakgrund ställer vi socialdemokrater oss mycket kritiska till förslaget om industribiståndsfonden. Fonden beskrivs i propositionen på följande sätt: ”Fonden bör finansiellt kunna medverka i samägda företag, s.k. joint ventures, tillsammans med u-landspartner och svenskt företag. Fonden bör därvid kunna ställa kapital till förfogande i form av aktier och långfristiga lån. Därutöver bör fonden kunna ställa garantier för upplåning som görs av ett eller flera av de samverkande företagen. Förslag om sådan samverkan kan komma från myndigheter eller företag i u-länder, liksom från svenska företag eller myndigheter. Det lokala företaget bör givetvis arbeta på de kommersiella villkor som gäller i vederbörande u-land.” Detta stämmer inte riktigt, enligt min mening. Den deklaration som utrikesministern gjorde stämmer inte med det vi kan läsa i propositionen. Då får man förstå varför vi från socialdemokratiskt håll har skrivit ett särskilt yttrande och över huvud taget redovisat åtskilliga protester mot propositionen på denna punkt. Jag vill ställa dessa formuleringar i relation till de varningar om sammanblandning med de multinationella företagen, som den socialdemokratiska motionen innehåller. Vi säger i motionen att inom ramen för u-landspolitiken måste analyseras vilka yttre beroenden som skapas och vilka hinder för en ekonomisk och social utveckling som reses genom att u-länder inordnas i ett kapitalistiskt produktionssystem som domineras av internationella storföretag i industriländerna. När nu den borgerliga utskottsmajoriteten inte närmare gått in på detta och när man i dunkla ordalag ställer i utsikt att en samverkan kan ske mellan den föreslagna utvecklingsfonden och multinationella företag, finns det verkligen skäl att allvarligt varna för en sådan utveckling. Många exempel skulle kunna nämnas på hur hänsynslöst dessa multinationella företag —- med förgreningar åt olika håll — ofta uppträder i utvecklingsländerna. Utskottets ledamöter har gjort många och långa resor i Asien, Afrika, Latinoch Centralamerika, där vi träffat på olika förgreningar av dessa multinationella företag, som enbart har det egna vinstintresset som drivkraft utan hänsyn till landets egen befolkning. Synen av utsvultna människor har mött oss i många länder; människor som är i stort behov av rättvisa jordreformer, människor på väg från landsbygden till de ständigt växande slumområdena i storstädernas utkanter - en vandring som de inte hade behövt företa om det i stället funnits bättre jordbruksmetoder, tillgång till jorden, till kapital och försäljningsorganisation. En bidragande orsak till denna proletarisering är ofta att u-länderna har blivit insnärjda i de multinationella företagen. Det har inneburit att de bästa jordarna utnyttjats av dessa företag för produktion av exportvaror till de rika länderna. Än allvarligare har varit de multinationella företagens ansträngningar att dirigera FN-organet FAO, som bildades efter kriget för att medverka till att lösa världens livsmedelsproblem. För inte så länge sedan presenterade Internationella livsmedelsarbetareunionen och Lantoch plantagearbetareorganisationen inför Fria fackföreningsinternationalen ett sådant material. Detta resulterade i att organisationerna begärde att de multinationella företagens infiltration och styrning av FN:s livsmedelsorganisation FAO i Rom måste upphöra. Ett exempel på dessa multinationella företags dominans med en mer eller mindre monopolistisk ställning utgör bl.a. Unilever, vars tentakler bl.a. sträcker sig in i den svenska jordbrukskooperationen. Unilever sålde för 63 miljarder kronor 1975. Koncernens dominerande ställning framgår bl.a. av att den kontrollerar 40 96 av de vegetabiliska oljorna. Övriga multinationella företag inom detta område är bl.a. Beatrice Foods, Ralston Purina och Nitrex AG i Zärich. Inom fruktproduktionen intar United Brands en ledande roll. 1973 köpte det svenska rederiföretaget Saléns 6,7 96 av aktierna och blev därmed en av de större aktieägarna i United Brands och fraktar huvuddelen av dess bananexport över hela världen. United Brands är föregångare till det ökända United Fruit, vars hänsynslösa utsugningspolitik skildrats av bl.a. 1967 års nobelpristagare Miguel Angel Asturias i hans epos som omfattar Stormvind, Gröna påven, Röda kamelior och De begravdas ögon och som borde uppfattats som en larmsignal av den civiliserade världen. Asturias har främst skildrat problemen i Guatemala. I Mexico äger de multinationella företagen 30-40 96 av jordbruksmarken. En stor del av produktionen — som normalt borde ha inriktats för Mexicos egen befolkning — drivs av multinationella företag som bl.a. producerar jordgubbar för export till USA. I Brasilien produceras soja i stor omfattning för export, medan den egna befolkningen svälter. Dessutom går 95 96 av landets apelsinproduktion på export. I stället för att konsumera den egna apelsinproduktionen försöker man i Brasilien, som i andra u-länder, införa läskedrycker med bara smakämnen, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare, men utan näringsinnehåll. De som deltagit i utrikesutskottets resor i utvecklingsländerna har många gånger frapperats av att mitt i svälten och armodet, ibland långt in i småbyarna och fjärran från allfarvägarna, träffa på färggranna reklamskyltar från de världsomspännande företag som tillverkar Fanta och Coca-cola. Listan kan göras mycket lång på länder där internationella koncerner utnyttjar den bästa åkerjorden för odling av tobak, kaffe, bomull och socker som skall säljas på export, medan den sämre jorden används för en helt otillräcklig livsmedelsproduktion åt landets egen befolkning. Till detta kan läggas att utflödet av vinster och kapital i många länder är större än inflödet. 1972 förde amerikanska företag ut 21 miljarder kronor i vinstmedel från u-länderna. Mot detta skall ses de 5 miljarder som sattes in för nya investeringar. Dess bättre har en del u-länder inte stått helt försvarslösa. De har under senare år mött denna utveckling genom att nationalisera vissa företag. Svenska intressen har hittills inte drabbats i samma grad, därför att de inte anses utgöra samma politiska och ekonomiska hot i utvecklingsländerna som företagen från de stora länderna. Det har ibland sagts att mat är makt. Det visar de utpressningsaktioner som de internationella kapitalistiska intressena vidtagit i vissa länder. Mot den bakgrunden har förväntningarna ökat på vad FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation FAO skall kunna prestera för att åstadkomma en ökad rättvisa i världen beträffande livsmedelsförsörjningen. Jag har redan erinrat om att FAO, som nu omfattar ett 130-tal länder har utsatts för stark kritik bl.a. av den internationella fackföreningsrörelsen på grund av den infiltration som skett av privatkapitalistiska intressen. Det mest kända exemplet är det s.k. industrisamarbetsprogrammet , i vilket ett hundratal multinationella företag ingår. Genom påtryckningar och olika initiativ kunde till slut en boskillnad mellan FAO och ICP uppnås. Det har inte hindrat ICP att göra förnyade framstötar till FN:s generalsekreterare om att på andra vägar kunna tränga in i FN:s administration. Protester mot dessa missförhållanden har med kraft framförts av Internationella livsmedelsarbetarefederationen samt Lantoch plantagearbetarefederationen. Vid en konferens i april i år med Fria fackföreningsinternationalen och dessa organisationer beslöts att kraftigt fördöma de multinationella bolagens infiltration av FN-organ och att kräva fackligt inflytande på FAO:s biståndsverksamhet och deltagande i FAO:s alla program och kommittéer. Detta visar hur allvarligt den internationella fackföreningsrörelsen ser på olika former av inblandning i en verksamhet, som borde stå helt fri från de multinationella företagens profitintresse. Vi socialdemokrater anser nämligen att det finns ett påtagligt samband mellan dessa risker och den framlagda propositionen. LO och TCO, som ju tillhör FFI, har därför följt upp erfarenheterna från FFI-konferensen. Inom industridepartementet finns en referensgrupp, som bl.a. behandlar frågor om multinationella företag. Detta har föranlett LO och TCO att begära att den svenska regeringen skall undersöka FAO:s verksamhet, speciellt i vad gäller de multinationella företagens inblandning. Nordens fackliga samorganisation, som omfattar såväl LO-organisationerna som tjänstemännens centralorganisationer i de nordiska länderna, har också uppmanat biståndsministern att göra insatser för att hindra en sådan infiltrationsverksamhet. Sedan detta hänt har biståndsministern blivit regeringschef. Jag vet att Ola Ullstens insatser på detta område har uppskattats, och vi hoppas att även hans efterträdare — som sitter på statsrådsbänken i dag — skall fortsätta på denna väg. Men samtidigt som vi ger Ola Ullsten detta erkännande, är vi förvånade över att samma biståndsminister har kunnat signera den nu aktuella propositionen som öppnar nya kryphål för multinationella företag. Den skapar allvarliga konsekvenser om dessa företag blandar sig i den svenska biståndspolitiken. Under den senaste tiden har vi fått ytterligare exempel på vad en inblandning av multinationella företag även indirekt kan få för följder för vår biståndspolitik. Jag tänker på Unilevers roll i den rasåtskillnadspolitik som pågår i Sydafrika. Unilever i Sydafrika har som framgått av pressen vägrat att acceptera de svartas fackföreningsrörelse SWAFU. Detta har medfört att strejkvarsel utfärdats vid berörda svenska företag. Nu har SWAFU vädjat om hjälp hos Internationella livsmedelsarbetareunionen och även hos Fria fackföreningsinternationalen, som med sina drygt 50 miljoner medlemmar stöder aktionen. Vi svenska socialdemokrater hoppas att fackföreningsrörelsen skall komma till rätta med den reaktionära rasåtskillnadspolitiken, där det multinationella företaget Unilever med den svenska jordbrukskooperationen som medintressent har spelat en föga ärorik roll. Dessa exempel, herr talman, ger en del av bakgrunden till de socialdemokratiska utskottsledamöternas särskilda yttrande i denna fråga, vilket också nära ansluter till vad vi socialdemokrater anfört i våra reservationer. Det har i debatten i dag från socialdemokratiskt håll upprepade gånger poängterats att vi inte vill medverka i beslut som kan kompromettera den svenska biståndspolitiken. Vi vill nämligen alltjämt betrakta utvecklingsländerna som samarbetspartner genom att sluta samarbetsavtal på dessa områden. Vi vill inte behandla u-länderna med utgångspunkt i snäva kommersiella intressen. Vi bör i den kommande voteringen säga nej till en kursomläggning, som en konservativ borgerlighet söker pressa fram. Detta är en av de allra sista propositionerna som det borgerliga blocket lämnade efter sig innan det bröt samman. Dokumentet bär i dessa delar en klar högerstämpel. Alternativet är de socialdemokratiska reservationerna, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! I riksdagen har det alltid funnits bred enighet om det allmänna målet för vår biståndspolitik. Det allmänna målet för biståndet är att genom direkta angrepp på fattigdomen och dess orsaker åstadkomma eller bidra till en höjning av de fattiga människornas levnadsvillkor. Detta mål bör vara utgångspunkten för biståndspolitiken. Det är ju skillnaderna i resurstillgång mellan de stora folkgrupperna i u-länderna och människorna i iländerna som är det grundläggande motivet för vårt bistånd. Allt bistånd bör därför ytterst syfta till att öka eller förstärka u-ländernas egna produktiva resurser liksom deras förmåga att effektivt använda dem till sina medborgares bästa. Härom har också den biståndspolitiska utredningen varit enig. När det gäller utformningen och inriktningen av biståndet kan man utskilja fyra mål. Biståndet bör leda till: Resurstillväxt är dock det mål som har den grundläggande betydelsen, eftersom en tillväxt av de samlade resurserna också underlättar uppnåendet av de övriga målen. Ju mer de samlade resurserna ökar, desto mer finns det att fördela genom olika åtgärder som syftar till ekonomisk och social utjämning. Jag tror också att det kan vara av värde att påpeka att utvecklingen i ett uland består av den totala effekten av de aktiviteter som pågår i det landet. Normalt utgör de totala biståndsinsatserna en liten del av de aktiviteterna, och Sveriges andel av biståndsinsatserna är i sin tur vanligen en liten del av biståndet till det berörda landet. Jag tror att det är svårt att hävda mer än att det svenska biståndet i någon mån har bidragit till den faktiska utvecklingen i u-länderna. Vi skall ändå fortsätta att arbeta för att minska ekonomiska och sociala klyftor mellan och inom länder och att verka för människors grundläggande frioch rättigheter. Jag tror att vi kan bidra till att minska konfliktriskerna, i varje fall när det gäller utvecklingen på längre sikt. Biståndet via FN stärker den organisationens ställning på det säkerhetspolitiska området. Otvivelaktigt är det även av säkerhetspolitiskt värde att bryta länders isolering och öppna vägar för ett vidgat ekonomiskt och politiskt samarbete. Främst från u-ländernas sida har det under senare år betonats att det ligger i i-ländernas allmänna egenintresse att bistå u-länderna i deras utvecklingssträvanden. Man har därvid framför allt betonat att en ekonomisk expansion gör att u-länderna blir alltmer aktiva som exportörer och importörer och då kan delta i den internationella utvecklingen. En sådan utveckling ligger utan tvivel i Sveriges intresse med hänsyn till vår stora utrikeshandel. U-länderna har också i många sammanhang uttalat att de för att komma ur sin underutveckling vill ha en snabb industrialiseringsprocess och att de då också vill ha stöd till den utvecklingen av Sverige. De ser i industrialiseringen ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma ekonomisk resurstillväxt och samtidigt bereda produktiv sysselsättning åt ett växande befolkningsöverskott från jordbrukssektorn. Det mesta talar för att efterfrågan både på biståndsfinansierat och på annat industrisamarbete med Sverige kommer att fortsätta att öka under kommande år. Det är då viktigt att vårt land har en ökad beredskap för att möta den efterfrågan på ett sätt som motsvarar såväl u-ländernas som våra egna biståndsoch utrikespolitiska strävanden. Utskottsmajoritetens förslag innebär både en förstärkning av SIDA:s kapacitet på detta område och inrättandet av en särskild fond för industriellt samarbete med u-länderna. Jag hoppas att den nya regeringen fortsätter arbetet efter dessa riktlinjer. Jag har aldrig förstått dem som tycker att varje biståndspolitisk satsning som kan medföra gynnsamma effekter för svenskt näringsliv skall anses tvivelaktig, hur värdefullt och eftersträvat resultat det än kan ge för uländerna. Enligt min mening har ett av u-länderna själva önskat bredare samarbete inom industriområdet gynnsamma effekter såväl för de berörda uländerna som för svensk sysselsättning och svenskt näringsliv. Därtill kan sådant samarbete bidra till att stärka den svenska biståndsviljan. Herr talman! När det gäller att stärka den svenska biståndsviljan har de enskilda organisationerna, främst missionen, en stor betydelse. Numera torde enighet i riksdagen råda om att missionens arbetare i u-länderna har den mest direkta kontakten med u-ländernas fattiga även på landsbygden. Missionen har med små materiella men stora personliga resurser svarat för betydande folkbildning och för betydande hälsooch sjukvård för uländernas fattigaste. Det är därför med tillfredsställelse jag läser i utskottsbetänkandet att inom ramen för ett växande totalt bistånd bör bidragen till de enskilda organisationerna öka. För mig har det alltid framstått som ett dåligt resursutnyttjande av missionens duktiga läkare, sjuksköterskor, lärare och andra biståndsarbetare, när de av brist på medel nödgas arbeta med gammal omodern utrustning och bristfälliga hjälpmedel. Helt naturligt bör också missionen och andra enskilda organisationer arbeta i samförstånd med mottagarlandets myndigheter för att svenska staten skall lämna bidrag till de enskilda organisationernas verksamhet. Herr talman! Till sist vill jag säga några ord angående biståndet till befrielserörelser. Som framhållits såväl av biståndspolitiska utredningen som i propositionen är riksdagens beslut av år 1969, i enlighet med statsutskottets utlåtande nr 82, en god grund för det fortsatta stödet till befrielserörelserna i södra Afrika. Jag instämmer i utskottets mening att de i statsutskottets nämnda utlåtande angivna riktlinjerna alltjämt fyller sin funktion och väl kan ligga till grund även för en bedömning av förutsättningarna för direkt eller indirekt stöd till befrielsekamp också på andra håll i världen än i södra Afrika. Som biståndspolitiska utredningen erinrar om, utesluter dessa principer inte att humanitära biståndsinsatser där så är praktiskt möjligt kan göras även i andra länder där människor lider nöd till följd av krig eller katastrofer. Direkt stöd bör sålunda kunna komma i fråga i de fall då antingen FN:s säkerhetsråd eller FN:s generalförsamling med svensk anslutning uttalat sig för sådant stöd, medan i andra fall, som kan framstå som angelägna ur svensk synpunkt, sådana enskilda hjälporganisationer som exempelvis Röda korset i första hand bör väljas som förmedlare av biståndet. Jag vill i det här sammanhanget erinra om att biståndspolitiska utredningen enhälligt har konstaterat följande: ”Ett omfattande utländskt bistånd tillen viss sektor kant.ex. påverka prioriteringen mellan de olika sektorerna i mottagarlandet.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

Herr talman! Får jag först tacka för de vänliga ord som har riktats till mig av flera talare i debatten. Åtskilliga kommentarer har fällts till vad jag har sagt, och en del frågor har också riktats till mig. Jag vill kommentera några av dem. Jag tycker fortfarande att i biståndsoch u-landspolitiken råder i de väsentliga stora linjerna en enighet som är glädjande för regeringen och för det svenska politiska livet. Det hindrar naturligtvis inte att det finns meningsskiljaktigheter i enskilda frågor, och det är ju också det partipolitiska livets uppgift att peka på vad som kan skilja. Låt mig säga till Mats Hellström, som här talade om frågorna i södra Afrika och undrade huruvida våra anslag skulle räcka till för att täcka de hjälpbehov som där uppstår, att vi i budgetpropositionen har skrivit att i den mån de specifika siffror som där angivits inte räcker kan vi gå utöver dem och ta i anspråk katastrofmedel. Herr Måbrink har ställt en rad frågor till mig. En av dem gällde om de biståndspolitiska målsättningarna skulle styra vår handelsoch industripolitik visavi u-länderna. Jag tror att jag i mitt inledande anförande pekade på att vi ser som en del av vår u-landspolitik att också främja u-ländernas handelspolitik och handeln med de industrialiserade länderna och att vi bör lägga in detta intresse i vårt agerande i GATT, UNCTAD och på andra håll. Industripolitiken är uppenbarligen en av de punkter som är kontroversiella —- den fond som regeringen föreslår skall tillkomma för att främja joint ventures mellan svenska företag och utländska företag i u-länderna. Jag tycker för min del att skiljelinjerna där överdimensionerats. U-länderna står eniga bakom önskemålet att få till stånd en industrialisering hos sig själva. När vi har mött företrädare för u-länder — och det är rätt många — i Stockholm under det gångna året har den fond som vi har velat tillskapa mötts av idel sympati och intresse när vi har berättat om den. Det är inte heller så att något u-land tvingas till att använda sig av denna möjlighet eller att företag i uländer tvingas till att använda sig av den, utan det är en möjlighet som finns på samma sätt som u-länder kan komma i åtnjutande av de medel som vi ställer till förfogande för forskning under SAREC. De medlen är inte heller landprogrammerade utan kan bara användas för forskning av de u-länder som vill ställa upp program på den sidan. Det finns alltså inget tvång. Vi tror att det ligger praktiska fördelar i ett direkt engagemang av svenska industriella företag i u-länderna. Företagen kan gå in och hjälpa till med vad som kallas för management. De kan ha distributionskanaler som kan vara värdefulla för u-länderna själva och inte minst ta medansvar för företagsskötsel i u-länderna. Vad vi har velat stimulera är svensk industris samt svenska företags engagemang i joint ventures i fattigare länder. Dit går ju inte industrins investeringar nu, utan de går i stor utsträckning till Canada, Brasilien osv., dvs. länder som inte har några problem med sin industrialisering. Regeringen har med sin proposition velat stimulera svensk industri och företagsamhet till att bidra med sitt kunnande och sitt kapital till utveckling av industrier i de fattigare u-länderna, särskilt i våra programländer. Jag kan inte se att det är rimligt att vi skulle begränsa kretsen till precis de länder som vi har valt som programländer; det ligger inga större administrativa problem i att vidga kretsen något. Varför skulle vi utesluta att fonden skulle engagera sig i industrier i, säg Jamaica eller Dominikanska republiken? — länder som jag förstår att våra socialdemokratiska vänner annars gärna vill se få hjälp med sin uppbyggnad. Visst är det riktigt att vinster kan uppnås för svenska företag som engagerar sig i detta. Om det inte vore så, skulle vi knappast kunna locka dem till deltagande. Men, herr talman, måste vi vara så rädda för att vinst kan uppstå för företag att vi måste avstå från att stimulera dem att ge den medverkan som u-länderna önskar? Det är inte heller Unilever som vi försöker locka, utan vi har sagt i propositionen att vi framför allt vill stimulera små och medelstora företag. Vad beträffar vinst som kan uppstå måste vi konstatera att också bidrag direkt till ett land som Vietnam, med en industri som Bai Bang, ger svenska företag en del vinster när de levererar industriell utrustning. Jag förstår bevekelsegrunden till den kritik som här framförs, och jag tror, som jag sade i min inledning, att det är viktigt att göra boskillnad mellan kommersiella intressen och biståndsintressen. Jag uppskattar därför den kritik som framförts från socialdemokratiskt håll. Det är en rimlig uppgift för socialdemokraterna att rikta strålkastaren på problem på det här området. Men jag vill påpeka att vi vid vår utformning av propositionen har försökt att ta hänsyn till den kritik beträffande länderval och konstruktion av fonden som har kommit i remissyttranden och på annat sätt. Vi trodde att den därför inte skulle behöva bli fullt så kontroversiell som den fortfarande förefaller att vara. Låt mig säga några ord om IDA och Världsbanken. Jag har aldrig velat hävda att Världsbanken är en fullkomlig institution. Jag tycker att det är en brist att den inte är universell som FN. Man kan även peka på andra brister. Men den är fortfarande den viktigaste kanalen för resursöverföringar på gynnsamma villkor för u-länderna. Jag ser inte något fel i trepartiregeringens agerande vid den femte påfyllnaden. Vi tog över regeringsansvaret i ett läge då man genom förhandlingar försökte att få den femte påfyllnaden att gå i lås. Uppläggningen var att varje land skulle ta på sig den andel som det hade i den tidigare påfyllnaden. Vi accepterade detta för att underlätta att påfyllnaden skulle gå i lås — och så skedde också. Det är riktigt som Sture Ericson sade att USA ännu inte har betalat sin andel. Men man accepterade den andel som landet tidigare hade. Vi hoppas att detta så småningom skall leda till att man honorerar de åtaganden som man har gjort. Beträffande den sjätte påfyllnaden står i utskottsbetänkandet att man önskar att den skulle bli betydande. Det strider inte mot vår åsikt att vi bör få sänka vår andel. Det är fortfarande en betydande påfyllnad som det blir fråga om. Vi ansåg redan förra gången att den svenska andelen var stor, men vi ville alltså inte då blockera den förhandling som pågick. Nu har vi redan från första stund i förhandlingarna gjort klart att den svenska andelen bör minska. Om så sker, vilket vi utgår från, kommer det att bli lättare för oss att acceptera en totalt större påfyllnad än vad vi annars skulle kunna göra. IDB är också ett kontroversiellt kapitel. Ett grundläggande faktum är att det förhållandet att folkpartiet har ansett att det inte fanns tillräckliga biståndspolitiska skäl för anslutning inte är detsamma som att säga att biståndspolitiska skäl talar emot anslutning, om skäl för det finns på kommersiella grunder. Det är det man anser har funnits. Exportbefrämjande medel har använts för vår anslutning. Vi har inte haft anledning att från biståndspolitisk synpunkt motsätta oss det, men vi har inte funnit tillräckliga biståndspolitiska skäl för att ansluta oss till banken och anslå biståndsmedel till den. Vår anslutning har gett oss möjlighet att höja vår stämma i banken. Vi har frågat många ministrar från Latinamerika som har varit här, bl.a. Jamaicas och Guyanas, hur de ser på vår anslutning till IDB. Vi har uteslutande hört positiva synpunkter. Jag tror att den syn som här förs fram, att vi borde utträda, är någonting som de skulle ha mycket svårt att förstå. Till detta kommer ytterligare en synpunkt. En sak är att man debatterar och är motståndare till en anslutning, en annan är att man, när man väl har gått med i en internationell organisation, efter knappt ett år fattar beslut om att utträda ur denna. Det är allvarligt nog om vi i Sverige genomför en reform och sedan året därefter stoppar den. Att på det internationella planet, i internationella organisationer och avtal, ta tillbaka ett åtagande som Sverige har gjort — låt vara under kontrovers — skulle ge ett mycket dåligt intryck av svensk Det är självklart att vi så småningom, när vi vet mera om banken och dess verksamhet, kan ha skäl att se över våra möjligheter att verka i den och kanske ompröva vårt ställningstagande. Men jag tror liksom herr Korpås att tiden inte är mogen ännu. Jag vill dock ge Sture Ericson det löftet att utrikesministern inte skall sitta som suppleant i bankens styrelse. Den ordningen skall vi snarast försöka ändra på. Herr Måbrink har ställt frågan om vi har en avvecklingsplan för bistånd till en rad olika länder. Jag vill inte gå in på de konkreta frågor och de länder som har nämnts här. Biståndspropositionen är principiellt hållen och anger de kriterier som vi uppställer för att avgöra när vi skall avveckla eller minska bistånd. De kriterierna står vi för, och de kräver en fortlöpande granskning av vårt bistånd till olika länder. Konklusionerna kommer till synes i budgetpropositionerna. Det vore fel att vid det här tillfället ta konkret ställning till något av de fallen. När det gäller koden för multinationella företag ger den nya regeringen ett fortsatt aktivt stöd för att åstadkomma en sådan kod. Jag har i själva verket inte sett någon skillnad i hållningen från svensk sida under den socialdemokratiska regeringens tid och trepartiregeringens tid och inte heller i den hållning som vi kan förväntas ha nu. Sonja Fredgardh frågade om vi hade några speciella program utformade för att främja kvinnornas emancipation i u-länderna. Den frågan faller under SIDA:s verksamhet, och jag kan inte här redovisa vad SIDA konkret gör. Jag vill dock säga att vi på regeringshåll tillmäter den frågan stor vikt. Jag nämnde den i mitt inledningsanförande, och jag vill gärna återkomma och mera konkret berätta vad som sker på fältet. Att den frågan tillsammans med miljöfrågor och annat tillhör det centrala för oss tror jag att jag poängterade redan inledningsvis.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på frågorna.

Ett klart svar fick vi från utrikesministern, och det var att man skall bedriva biståndsoch u-landspolitik på vinstbasis i fortsättningen. Fonden fick vi också klart besked om. Vi har ju hört att motiveringen för denna fond är, som flera talare sagt här tidigare, utomordentligt cynisk och vilseledande. Man påstår att u-länderna begärt en sådan fond. Det är inte sant. Man påstår att uländerna vill ha ett samarbete på mer jämlika villkor. Ja, men dessa jämlika villkor skulle alltså vara investeringar gjorda av svenska multinationella företag, underlättade genom den statliga industrifondens insatser. Vissa uländer är av nöden tvingade att acceptera utländska investeringar, men de är samtidigt fullt medvetna om vilka faror och vilket exploateringsförhållande dessa investeringar innebär. Om jämlikhet skall man inte tala i samband med imperialism och multinationella företag. Vi har föreslagit att man i stället skall ingå ramavtal med ett antal länder som eftersträvar social och ekonomisk rättvisa och oberoende i förhållande till de kapitalistiska metropolerna. En sådan åtgärd från Sveriges sida skulle verkligen spela en positiv roll för dessa länders utveckling, men det vill de borgerliga partierna inte höra talas om, och det vill — vad jag kan förstå — inte heller utrikesministern. Sedan vill jag, innan min repliktid går ut, ta upp detta med koderna. Jag har ställt en konkret fråga, men utrikesministern glider undan. Det hjälper inte att krypa bakom socialdemokraterna och framhålla att de också är eniga och inte vill slå fast att de två koderna skall vara bindande. Det kan inte vara ett argument, herr utrikesminister. Nu upprepar jag min fråga: Avser den folkpartistiska regeringen att arbeta för att teknologiöverförandekoden och uppförandekoden för multinationella företag skall bli bindande? Det är en avgörande och oerhört viktig fråga också för u-länderna.

Herr talman! Utrikesministern säger nu att vi visst skall sänka vår andel vid den sjätte påfyllnaden av IDA. Han menar att det påståendet inte motsägs av vad utskottet har skrivit. Men varför har vi då reserverat oss? I reservationen skriver vi att Sveriges höga andel av bidragen till IDA bör minska och att detta bör utgöra riktlinje vid kommande förhandlingar om en ny påfyllnad av IDA:s resurser. Den gamla regeringen och tydligen också den nya har nu anslutit sig till detta stycke i reservationen. Det andra som sägs i reservationen är att vi i stället så långt möjligt bör arbeta för att stärka FN:s kapitalutvecklingsfond. Såvitt jag vet är detta också någonting som regeringen strävar efter. Jag frågar mig: Hur kommer det sig att den nya regeringen rekommenderar sina anhängare här i riksdagen att rösta emot denna reservation? Ni har ju ändrat politiken sedan den 3 juni så att den nu till punkt och pricka följer vad som står i vår reservation. Hur ni då kan vilja gå emot den förstår jag inte. När det gäller IDB är argumentationen följande: Nu är vi inne, och då kan vi inte gå ur — då skulle vi skada våra intressen. Utrikesministern förnekar inte de uppgifter jag har lämnat här tidigare i dag. Lånen till Brasilien, Argentina och Mexico har ökat kraftigt sedan Sverige kom med. Lånen till de tio fattigaste länderna har minskat kraftigt sedan Sverige kom med. De sex blodigaste diktaturregimerna har fått en betydande ökning av IDB:s utlåning. Lånen till investeringar i social infrastruktur har förblivit låga; alltså ingen positiv förändring där. Ingenting av detta förnekas. Min fråga är då: Vad är det egentligen för utveckling inom IDB som kan få folkpartisterna att tänka om i denna fråga? Vilket är kriteriet för att man skall börja överväga att lämna IDB? Skall alla pengarna gå till diktaturregimer? Skall de fattigaste inte få ett dugg? Skall man över huvud taget sluta investera i social infrastruktur? Slutligen: Avser den folkpartistiska regeringen att föreslå att vi skall fördubbla våra bidrag till IDB, som nu har föreslagits?
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på den fråga jag ställde om medlen för befrielserörelser och flyktingorganisationer. Utrikesministern säger att man kan använda katastrofmedel om pengarna inte räcker till. En rad organisationer har den senaste tiden fått beskedet att det finns mycket litet pengar kvar på anslaget för stöd till befrielserörelser. De måste rimligen ha fått intrycket att det som står i propositionen om katastrofmedel kommer att tolkas ganska restriktivt. Är utrikesministerns uttalande en signal till en generösare bedömning av hur katastrofmedlen skall användas än vad organisationerna hittills uppfattat? Betyder det att de organisationer som fått denna uppfattning mycket väl kan komma tillbaka? Det vore i så fall bra; det skulle vara i linje med vad jag uttryckte i mitt inlägg tidigare i dag. Men i så fall bör det väl också ges till känna för flyktingorganisationer och befrielserörelser att den nya regeringen faktiskt avser att göra en generös bedömning av användningen av katastrofmedel. Jag ställde i mitt inlägg en annan fråga till utrikesministern som han inte har svarat på. Jag ställde den med anledning av vissa uppgifter i sydafrikansk press - i tidningen The Citizen. Den svenska Atlas Copco-chefen i Sydafrika har där försökt tona ned betydelsen av förslaget om investeringsförbud i Sydafrika. Han understryker i intervjun att moderata samlingspartiet ställt sig utanför förslaget. Han hoppas att den svenska industrin skall kunna påverka regeringen i Sverige att göra modifikationer som tonar ned förslagen när de sedan skall gå till riksdagen. Nu har ju moderaterna lämnat regeringen. Jag vill då fråga utrikesministern, om han kan lova att den svenske Sydafrikaföretagarens förhoppningar i detta läge kommer på skam och att i stället ett förslag om ett verkligt investeringsstopp i Sydafrika snarast möjligt kommer att läggas fram för riksdagen i enlighet med det riksdagsbeslut som tidigare fattats.

Herr talman! Knappast någon underlåter i dag att tala om jämställdhet, men jag har lagt märke till att det vanligen sker helt en passant. Man avfärdar frågan med någon enstaka mening, som man klämmer in mellan andra, viktigare ämnen. Statsministern klarade av jämställdheten med tre satser i sin regeringsförklaring, som han lämnade riksdagen tidigare i dag, och jag noterade att i utrikesministerns anförande sades det ungefär så här: Särskilda insatser skall göras för att förbättra kvinnornas situation. Jag kan hålla med om att jämställdhet kan vara kontroversiell i vissa sammanhang. När det gäller biståndspolitiken har det t.o.m. sagts att man kan äventyra genomförandet av vissa planerade biståndsprojekt, om man driver jämställdhetsfrågorna alltför bryskt. Nu gäller det naturligtvis att få den rätta approachen till ämnet. Man skall inte vara utmanande, men man måste vara fast. Jag vill tacka för det löfte som utrikesministern gav om att återkomma till frågan. Jag begär inte att få något utförligt svar i dag, eftersom jag förstår att det kan ha sina svårigheter, men jag ser fram emot att vi skall komma tillbaka till det här ämnet.

Herr talman! Först vill jag säga till Sonja Fredgardh att jämlikhetsfrågorna kommer att få en ganska utförlig behandling i budgetpropositionen. Det är möjligt att hon vill ha utförligare svar dessförinnan, men för ögonblicket har jag inte exakta uppgifter om vad SIDA håller på med utan får nöja mig med det mera generella uttalandet att regeringen tillmäter arbetet på att åstadkomma ökad jämlikhet och emancipation för kvinnorna i u-länderna en alldeles speciell betydelse. Det är en fråga som vi har strukit under särskilt kraftigt vid sidan av sådana ting som hjälp till försvar av miljön i uländerna. Mats Hellström tog upp frågan om medel för södra Afrika. Jag kan inte gå in i detalj på de olika enskilda organisationer som kan ha ansökt om medel för verksamhet där. Jag vill bara ge honom det generella svaret att vi kommer att kunna ta katastrofmedel i anspråk för att gå utöver det som har anvisats. När det gäller investeringsförbud för svenska företag i Sydafrika frågade Mats Hellström hur den nya regeringen skulle förfara. Jag hoppas att han vill förlåta mig, om jag först växlar några ord med handelsministern. Jag har bara sett honom en stund i dag, och det vore kanske rimligt att vi, innan jag besvarar en så viktig fråga, ändå hade något samtal inom regeringen. Bertil Måbrink tror jag inte att jag kommer att kunna omvända till min syn på u-landshjälp. Jag uppskattar den kunskap med vilken han talar här i kammaren i dessa frågor, men vi har naturligtvis ganska olika värderingar. Vad jag sade i min föregående replik var att man inte får vara så rädd för att vinster skulle uppstå för några svenska företag i umgänget med u-länder att man avstår ifrån åtgärder som man ser som väsentliga för att hjälpa till med industrialisering i u-länderna. Vår u-landspolitik och vår biståndspolitik ger faktiskt i många sammanhang vinster för svenska företag. Jag nämnde som ett exempel leveranser till Bai Bang, jag förutsätter att svenska företag har gjort vinster på dem. Upphandling i Sverige ger väl också vinster. Och när vi främjar resursöverföringar till u-länderna och till Världsbanken görs ju uppköpen i industriländerna inkl. Sverige. Självfallet uppstår vinster även då. Man får alltså inte vara så fruktansvärt allergisk mot detta. En helt annan sak är om u-landspolitiken drivs i syfte att åstadkomma vinster för svenska företag. Jag vill på det allvarligaste bestrida att det här förslaget har ett sådant syfte. Tvärtom har vi skräddarsytt det så att vi främjar u-ländernas intressen av industrialisering. Bertil Måbrink kan inte tala om företag utan att kalla dem för multinationella företag. Vi har inte någonstans i propositionen talat om att det är just multinationella företag som vi skall gå in i. Tvärtom har vi talat om mindre och medelstora företag. Som jag sade nyss är inte heller u-länderna tvingade att acceptera sådana joint ventures. Jag tycker ofta det är märkligt att radikaler i Europa är mer avvisande till den här typen av åtgärder än radikaler i u-länderna. Kanske man kan våga tro också på våra radikala vänner i u-länderna. Beträffande samarbetsavtalen vill jag gärna upprepa vad jag sade i mitt inledande anförande, nämligen att de är bra och att vi inte har något emot dem. Men de är inget alternativ till en åtgärd av den typ som industribiståndet utgör. Jag har konstaterat att vi har samarbetsavtal med länder som Iran, Irak, Libyen m.fl. Jag vet inte om det är dessa länders industrialisering som Bertil Måbrink har tänkt sig att vi skall främja. Vilka länder man än träffar samarbetsavtal med — och det är inget fel på sådana avtal — så måste de ändå fyllas med ett innehåll. Industribiståndsfonden är tänkt att vara ett medel för att åstadkomma ett innehåll. Beträffande teknologikoden pågår förhandlingar i internationella organisationer om huruvida den skall vara bindande eller inte. Vår hittillsvarande inställning har varit att den inte bör vara bindande. Vi tror nämligen att det är uteslutet att de stora västliga länderna skulle ansluta sig till en bindande kod. Om det är en riktig hypotes är det förmodligen bättre att få en kod som inte är bindande men som kan säkra de stora, tunga teknologiska ländernas respekt för vad som antas. Jag är medveten om att det här är en svår fråga, och jag kan inte påstå att jag har läst på den tillräckligt. Men jag skall gärna granska den ytterligare. Jag kan bara redovisa den hållning som trepartiregeringen har intagit. Sture Ericson talade om kapitalutvecklingsfonden. Den är ett utmärkt instrument, men den är inget alternativ till bidrag till IDA eller Världsbanken. Vi bidrar redan med oerhört mycket, 4,1 miljoner dollar av en fond på 18 miljoner dollar. Budgetpropositionen kommer att visa vilka ökningar som görs härvidlag. Men att försöka framställa den fonden som ett tänkbart alternativ till de miljarder som slussas genom IDA, tror jag inte är möjligt. Jag är inte oense med Sture Ericson om att kapitalutvecklingsfonden är ett bra instrument, men jag ställer mig tveksam till att vår andel i fonden skall vara ännu större. Beträffande IDB frågade Sture Ericson om vi skall vänta med att reagera tills alla pengar har gått till de rikare länderna. Jag har redan framfört min åsikt att det vore allvarligt om Sverige gick ur en internationell organisation efter att ha varit med i den så kort tid. Eftersom frågan lyder under handelsministerns fögderi tror jag att vi skall låta honom uttala sig om vår fortsatta anslutning och medverkan i IDB. Vi skall också låta honom svara på frågan om vilka möjligheter som vårt deltagande i IDB har gett oss att reagera mot diktaturländer och projekt som kan stärka deras ekonomier. Det är rimligt att han får svara på dessa frågor.
Herr talman! Jag och mitt parti har naturligtvis inte tänkt att Sverige skall ingå ekonomiskt, tekniskt och industriellt samarbete med många av de länder som utrikesministern räknade upp. Tidigare i debatten nämnde jag ett antal länder — Mogambique, Angola, Vietnam, Cuba och andra — som försöker göra sig oberoende av imperialismen och de multinationella företagen. Jag tror visst att vårt alternativ är bättre och effektivare än fondkonstruktionen. U-ländernas beroende av de kapitalistiska länderna kommer inte att minska genom fonden. Tvärtom bidrar man till att befästa detta beroende, vilket aldrig har varit u-ländernas önskemål. Deras önskemål har varit att försöka komma ifrån beroendet i alla fall när det gäller de progressiva och socialistiska u-länderna. Vi anser att staten, regeringen och riksdagen samt SIDA är bättre skickade att tillgodose u-länderna på detta område än det privata kapitalet i detta land. Jag är inte ensam om denna uppfattning. Den har också socialdemokraterna samt en mycket medveten och bred u-landsopinion i detta land. Det känner utrikesministern mycket väl till. Sedan kommer jag tillbaka till koderna. De stora imperialistiska länderna Frankrike och Västtyskland är naturligtvis inte intresserade av att dessa koger skall vara bindande. Men det är just vad u-länderna har krävt. De är väl medvetna om att en rekommendation om sådana koder inte kommer att uppfyllas av de multinationella företagen. U-länderna har i dag mycket bittra erfarenheter av att rekommenderande regler inte fyller någon som helst funktion. Man behöver inte heller krypa bakom dessa länder. Sverige kan ta ett eget initiativ och kräva att koderna skall vara bindande, vilket är väsentligt. Sverige kan gå före och tillmötesgå u-länderna på detta område.
Herr talman! Först vill jag beröra IDA. Några dagar efter det att utskottet hade skrivit fast sig i juni skickade trepartiregeringen en representant till ett möte med Världsbanken, där han förklarade att vi skulle komma att väsentligt sänka vår andel, som nu är 3,85 96. Detta är faktiskt vad socialdemokraterna kräver i sin reservation. På den punkten föreligger alltså inte längre någon åsiktsskillnad. Man har anslutit sig till reservationen. Nu säger utrikesministern att han är positiv till en kapitalutvecklingsfond inom FN. Hans problem är tydligen bara att Sveriges andel börjar bli litet för stor. Den börjar närma sig en fjärdedel av bidragen. Såvitt jag vet är vi ändå inte den största bidragsgivaren. Det viktiga och det som står i vår reservation är viljeinriktningen. Också där är vi tydligen överens. Sverige skall göra sitt yttersta för att så snart som möjligt bygga upp FN:s kapitalutvecklingsfond till ett alternativ. Det är viljeinriktningen vi uttalar oss om i denna principreservation. När det gäller IDB har jag redovisat en rad fakta, som pekar på att utvecklingen inom IDB sedan Sverige gick med har gått i galen riktning. Det har inte skett några positiva förändringar men en lång rad negativa. Utrikesministern tycker att det är för kort tid för att gå in i en diskussion om detta. Men regeringen kommer ju snart att ställas inför frågan: Skall Sverige fördubbla sitt bidrag till IDB? Det är den akuta fråga som man måste ta ställning till. Utrikesministern måste givetvis samråda med regeringens handelsminister. Jag kan bara gratulera honom till att handelsministern inte längre heter Burenstam Linder. Det intressanta i sammanhanget blir: Kommer den folkpartistiske handelsministern att inta någon annan ståndpunkt än den tidigare, moderate, handelsministern? Utrikesministern borde visa litet större vilja att ta ställning. Detta är en del av vår utrikespolitik mer än en del av vår handelspolitik. Det är att beklaga att det i denna debatt inte har givits något klarare besked om IDB.
Herr talman! Jag vill egentligen bara kommentera vad som sagts om samarbetsavtalen. Mitt väsentliga svar där är att samarbetsavtalen inte är ett alternativ till den fond för industrisamarbete som vi har satt upp. Vi är inte negativa till det socialdemokratiska förslaget att utnyttja samarbetsavtalen med u-länder, och vi kommer säkerligen att göra det. Men vad jag sagt är att dessa avtal också måste fyllas med ett innehåll. Det blir inte kontakter med svensk industri eller investeringsverksamhet bara därför att man sluter ett samarbetsavtal. Fonden är ett instrument som kan hjälpa till att åstadkomma detta. Vi är alltså inte negativa till förslaget om att utnyttja samarbetsavtal. När det gäller IDB tror jag inte att det finns mycket att tillägga från min sida. Jag har uttalat mig emot tanken på att Sverige efter bara ett års medlemskap skulle utträda ur en internationell organisation. Jag tror inte att vårt internationella anseende skulle må riktigt bra av att vi gjorde det. Jag har inte tagit ställning till frågan om en dubblering av kapitalet. Jag tycker det är rimligare att den debatten får föras med handelsministern. Det är ju inte heller den frågan som propositionen om biståndspolitikens huvudlinjer gäller. Sture Ericson får därför kanske ge sig till tåls och ställa frågan om detta separat.

Herr talman!

Och det utgör uppenbarligen också den syn som präglar den folkpartistiska regeringens handlande. Samma ord som McNamara använde i Washington i september upprepades i det närmaste ordagrant av vår nye utrikesminister för en liten stund sedan. Man kunde t.o.m. tro att han lånat delar av sitt tal från McNamara. Tidigare framhölls self-reliance eller självtillit som honnörsord i de internationella sammanhangen. I dag har ordet bytts ut mot interdependence eller ömsesidigt beroende. Detta är kapitalets och storföretagens svar på kapitalismens internationella kris. U-länderna måste förmås köpa av oss. De kommersiella banden med den industrialiserade kapitalistiska världen måste stärkas. Det är mot den här bakgrunden man skall se den politik som förs från Världsbanksgruppens sida. Det är en grupp som växer i betydelse samtidigt som de övriga FN-organen blir alltmer marginella, en grupp som den borgerliga majoriteten och den nya folkpartistiska regeringen anser skall stadgas ytterligare genom svenska bidrag. Utskottet medger visserligen att viss kritik kan riktas mot Världsbanksgruppen, att principerna vid en projektbedömning varit alltför snävt ekonomiskt inriktade och att man vid utlåningen i ett flertal fall ställt villkor på mottagarländernas ekonomiska politik. Men en mer förskönande omskrivning av gruppens agerande har väl sällan satts på pränt. Utskottet har över huvud taget inte ställt sig frågan: I vems syfte agerar Världsbanksgruppen? Gruppen är intimt sammanflätad med Internationella valutafonden, vars lån är förenade med hela program för låntagarländernas ekonomiska politik — villkor som är så konservativa att inte ens samarbetsvilliga reaktionära regimer alltid kunnat ställa upp. I statuterna för banken sägs klart ut att den skall agera för ”att hjälpa internationella privata investerare att utveckla produktiva resurser”. Banken opererar också under ett internt memorandum, Policy memorandum 204, som förklarar att banken inte kan låna till länder som nationaliserar utlandsägda tillgångar utan att ge tillräcklig kompensation, som inte håller ingångna avtal med privata investerare exempelvis om total skattefrihet. Detta memorandum har under årens lopp systematiskt använts mot progressiva regimer som försökt föra en självständig politik. Det program Världsbanksgruppen lagt upp innebär att det skall råda full frihet för de s.k. marknadskrafterna och att det privata ägandet, särskilt då det utländska, skall kunna hindra ekonomisk planering för en progressiv utveckling. Om gruppens program inte visat sig hålla utan, som ofta skett, lett till omfattande inflation och ökade lönekrav, då har patentmedicinerna satts in. Det är mediciner som innebär devalvering, åtstramningspolitik, lönestopp, och inte minst nedskärning av den offentliga sektorn, exempelvis när man i Argentina i slutet av 1960-talet krävde att 70 000 järnvägsanställda skulle avskedas. Det är mediciner som leder till massarbetslöshet och svält för majoriteten av befolkningen i dessa länder. Nu har det påståtts — och det har även skett i dag vid upprepade tillfällen — att gruppen skulle ha övergått från en ultrareaktionär till en mer upplyst linje. Det påståendet, som även utskottet vidhåller, sammanhänger med vad jag tog upp inledningsvis. Visst har man i större usträckning stött jordreformprogram, även om man ställt krav på viss minimiareal. Visst har ländervalet vidgats. Men dessa åtgärder skall, som sagt, ses mot bakgrund av huvudsyftet. U-länderna skall knytas närmare till det imperialistiska blocket och bidra till att de industrialiserade länderna kommer ur sin nuvarande kris. Och fortfarande, herr talman, är Världsbanksgruppens verksamhet huvudsakligen inriktad på länder som verkligen utgör reaktionens bålverk på de olika kontinenterna. Ser man till gruppens årsrapport, finner man att de högerinriktade diktaturregimerna får merparten; det har också Sture Ericson tidigare tagit upp i debatten. Fortfarande är det så att gruppen ställer villkor som försvårar en social utjämningspolitik. Vänsterpartiet kommunisterna vidhåller att Sverige bör lämna Världsbanksgruppen.

Progressiva medlemsstater som Vietnam och Guinea-Bissau bör alltså få en kraftigt ökad andel av bankens resurser, medan inte ett öre bör gå till den blodbesudlade Pinochetjuntan i Chile. Huvudskälet för att man skulle vidhålla medlemskapet i Världsbanksgruppen anges vara Sveriges möjligheter att påverka. Dessa är, som utskottet och den nye utrikesministern är väl medvetna om, minimala och snarast att betrakta som naiva förhoppningar mot bakgrund av den orättvisa röstfördelning som finns i banken. Möjligheterna att påverka åberopas också av utskottet som skäl för medlemskapet i IDB. Men det kan man inte ens karakterisera som naiva förhoppningar — detta är inget annat än rent hyckleri från utskottets sida och ett medvetet försök att föra folk bakom ljuset. USA har vetorätt i IDB, och det kan ingen vara omedveten om. Sverige har inga som helst möjligheter att påverka IDB och gör inte ens några ansträngningar. I Världsbanksgruppen kan man åtminstone skenbart tala med biståndstunga — i IDB är det helt omöjligt. Nu påstås det att vi inte är medlemmar i IDB av biståndspolitiska skäl, utan utan av handelspolitiska. Därför hänvisade också vår nye utrikesminister den här frågan om medlemskapet i IDB till handelsministern att besvara. Jag tycker det är att hyckla med frågan. Det går inte att komma ifrån att medlemskapet i IDB är en del av vår biståndspolitik. Efter att ha läst utskottsbetänkandet om IDB kan man bara konstatera att den förra regeringen, och tydligen vidhåller folkpartiregeringen detta, tagit ytterligare ett rejält kliv åt höger. Det fanns ju tidigare också beträffande IDB en viss kritik. När riksdagen i maj 1977 med tre rösters övervikt fattade beslutet om Sveriges inträde framhöll åtminstone delar av borgerligheten — främst 14 centerpartister — att Sveriges inträde inte var ovillkorligt. Man medgav att den politik banken fört var ett direkt stöd för gorilladiktaturerna i Latinamerika. Man medgav därmed indirekt att Sverige genom sitt medlemskap bidrar till massmord, svält och förtryck. Men man sade då, att om inte banken ändrar sig så får man överväga att inte medverka i bankens — som jag vill beteckna det — illdåd på den politiska och sociala arenan. Redan då var det svårt att spåra någon logik i ledamöternas agerande, och det stod klart att man försökte smyga undan själva sakfrågan för att inordna sig i moderaternas ärkekonservativa linje, då anförd av Staffan Burenstam Linder. I dag kan vi bara konstatera att inordningen är total. Då gällde frågan om ett inträde i banken kunde anses stå i strid med de mål som satts upp för vår u-landspolitik. I dag, skriver utskottet och tjatas det om från såväl utskottets som utrikesministerns sida, skulle ett utträde vara ägnat att minska trovärdigheten i Sveriges internationella åtaganden. Detta är egentligen rätt fantastiskt. Det är inte ett utträde som minskar trovärdigheten i Sveriges internationella åtaganden. Det är medlemskapet i denna bank som allvarligt har försvagat det förtroende vi dock till en del har fått bland de progressiva krafterna i u-länderna. Jag skall inte upprepa alla de argument som kan anföras mot IDB. Jag skall bara ta upp de väsentligaste. Vems intressen tjänar banken? Vilket slags institution är det? Ända sedan banken bildades, som ett svar på den revolutionära utvecklingen på Cuba, har dess främsta politiska syfte varit att stärka militärdiktaturerna i Latinamerika på bekostnad av de breda folklagren. De fattiga och förtryckta skall genom våld, svält och tortyr hållas tillbaka, till förmån för de multinationella storföretagen som i dag utplundrar en hel kontinent. De fattiga och förtryckta skall genom systematisk terror och genom undertryckande av alla de demokratiska frioch rättigheter som vi hört flera borgerliga företrädare åberopa här i dag sättas att tjäna USA-imperialismens och den inhemska bourgeoisiens intressen. Och Sverige bidrar de facto genom sitt medlemskap till detta förtryck. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-kraven om utträde ur Världsbanksgruppen, Asiatiska utvecklingsbanken och IDB.

Herr talman! Politiskt sett är det i dag en massmedial dag. Jag kommer upp på talarlistan vid en tidpunkt då televisionen börjar sina sändningar om den nya regeringens sammansättning. Det är ändå min uppgift — och jag tar mycket gärna på mig den att inför en handfull av kammarens ledamöter och till kammarens protokoll yrka bifall till reservationen 5 vid avsnittet 8 i utrikesutskottets aktuella betänkande. I denna reservation säger socialdemokraterna att man inte bara skall ge stöd till de befrielserörelser som FN:s säkerhetsråd eller FN:s generalförsamling med svensk anslutning uttalat sig för. Vi menar också att man skall vara oförhindrad att lämna direkt humanitärt stöd till en befrielserörelse även i andra fall som framstår som angelägna från svensk synpunkt. Socialdemokraterna i utskottet anför som exempel hjälpen till den sydvietnamesiska befrielsefronten. Jag vill här ge ytterligare några synpunkter utöver dem som framkommit av utskottets och reservanternas skrivning kring frågan om varför det är motiverat med så många möjligheter som det kan ges att lämna stöd till befrielserörelser. Jag vill särskilt lägga vikt vid kvinnornas och kvinnoorganisationernas intressen i den här frågan. Jag anser att jag för den historiska skrivningen bör slå fast det som vi många gånger hört från Sonja Fredgardh och andra inom det borgerliga blocket, där man talar om FN:s kvinnoårtionde, om kvinnodekaden, där man kräver att jämställdhet skall integreras som ett delmål i vårt biståndsarbete. Det är inte något som har kommit väldigt plötsligt. Det har inte kommit med FN:s extra session om kvinnoåret. Det har inte kommit med anledning av den kvinnodekad som etablerats. Det är en historisk del, skulle jag vilja påstå, i inriktningen av det svenska biståndsarbetet. Redan 1963 lade dåvarande biståndsministern Ulla Lindström fram förslag som riktades direkt till kvinnorörelserna och som direkt syftade till jämställdhet för kvinnorna i Afrika.

Det är mycket möjligt att vi i detta tidiga skede — vi var en av de första nationerna i världen som ägnade vår uppmärksamhet åt detta — inte riktigt visste vilka metoder vi skulle välja. En del av seminarierna för kvinnliga lärare, bl.a. sekretariatskolor och flickskolor, fick kanske en delvis ensartad inriktning. Men å andra sidan har snart 15 år gått sedan dess. Vi har lärt oss mera, diskuterat mera och framför allt fått en dialog mellan oss och kvinnorna själva i uländerna. Vi kan direkt ta del av deras synpunkter och önskemål. Jag vet att man gör det inom SIDA , jag vet att man inom UD:s u-avdelning ingående har studerat Kvinna i u-land. Det framgår av en PM, som kom i augusti i år. Framför allt vet jag det genom min egen organisation, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, som jag vill påstå av alla kvinnoorganisationer har de bästa och mest intima kontakterna med u-världens kvinnor — i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi är själva mycket medvetna om en del oavsedda effekter av den hjälp som har givits.

I länder som Liberia, Senegal, Malawi, Övre Volta och Elfenbenskusten har man nämligen gjort upp mycket långsiktiga program, där man har byggt på vårt tekniska kunnande. Lantbrukets utveckling har därför långt ifrån underlättat den enorma bördan; effekten har blivit den motsatta. Den forskning som bedrivs vid universitetet i East Anglia i England visar att kvinnornas arbetsbörda, liksom deras status, i mycket stor utsträckning har ökats, medan möjligheterna till verkliga arbetsinsatser har minskat. Mekaniseringen, som endast avser uppgifter som utförs av män — det gäller t.ex. markröjning och plöjning —, ökar de arealer som måste bearbetas av kvinnorna. Röjning blir också mycket svår när gödningsmedel och teknisk jordröjning introduceras. De nya metoderna ställer ofta högre krav på kvinnorna — plöjning för att undvika irrigation medför t.ex. att hackbearbetning och ogräsbekämpning blir nästan omöjliga för kvinnorna. De orkar helt enkelt inte med de nya uppgifterna. Den mycket intressanta promemorian från u-avdelningen på utrikesdepartementet behandlar just denna fråga. Det redogörs där för hur utvecklingen från det traditionella jordbrukssamhället till ett samhälle med ökad penninghushållning och individuell äganderätt på många sätt radikalt har förändrat kvinnornas situation — och det har inte skett i rätt riktning. Mannen har frigjorts från beroendet av klanen, medan kvinnan i rättslig mening har förblivit omyndig. Traditionella synsätt och männens inställning —-det är ändå desom planerar utvecklingsoch prioriteringsobjekt i u-länderna — har förblivit oförändrade. Jag menar, herr talman, att vi måste ägna detta stor uppmärksamhet. Men jag vill också peka på att man just inom befrielserörelserna har mött en helt annan situation. Min organisation har, som jag sagt, kontakt med de flesta kvinnoorganisationer och med så gott som alla sådana som finns inom befrielserörelserna runt om i världen. Vi har mött dem och vi har fört dialoger med dem. Det har lett till att vi till vår stora glädje och under stor ansvarskänsla nu har kunnat inleda ett utvecklingsprojekt i Mogambique för OMM, FRELIMO:s kvinnoorganisation.

När man, som de socialdemokratiska reservanterna gör, nämner stödet till befrielserörelsen i Sydvietnam får man inte glömma bort att detta stöd i mycket stor utsträckning gick också till kvinnorna. Det var de som såg till att produktionen hölls i gång och att det röjdes upp efter bombningarna. De sköt ned bombplan från sina bevakningspunkter vid fabriker och i bostadsområden, de tog hand om de sjuka och de gamla. Och inte minst gav de barnen en trygghet i en orolig värld. De svarade för transporter av material till fronten, de fanns ute på risfälten och skötte dessa eller lagade de bombade vallarna för att inte floden skulle översvämma jordarna eller fördämningarna skulle brista, när männen befann sig vid fronten. De såg till att männen fick mat. Men det viktigaste var, att man gav alla en trygghet och ingav förhoppningen om fred. Freden har också kommit liksom den gjort i Mogambique, i Guinea Bissau och i Angola, och vi vet att i Zimbabwe, i Namibia och i Sydafrika pågår kampen för självständighet. Vi vet att kvinnorna är involverade i detta. Vi vet att man också i länder som Guinea Bissau tidigare när man befann sig på kampstadiet och när man plötsligt gick över till att själv ta ansvaret för landet många gånger ansåg att man klarade sig utan kvinnoorganisationer. I Guinea Bissau har man nu för några månader sedan insett att det är nödvändigt att ha sådana. Jag vill också hävda att det, inte minst ur jämlikhetsoch jämställdhetssynpunkt, är nödvändigt att fortsätta det svenska stödet till de kvinnoorganisationer som finns inom de många befrielserörelser som är i kamp eller som redan har börjat ta över ansvaret. Det är nämligen inte så, som det ofta sägs, att jämställdheten är garanterad genom att den långa raden av kvinnor inom alla grupper i en nation dras med i befrielsearbetet.

Cubas kvinnor har vittnat om detta. Mogambiques kvinnor, som vi har ytterst nära förbindelser med, har vittnat om detta. Mocgambiques kvinnor hade förtryckts under århundraden. Kvinnorna var männens arbetskraft och hade ingen talan. Under den portugisiska kolonialismen ökade förtrycket ytterligare. Männen tvingades till arbete på plantager och i gruvor långt från hemmet — kvinnorna lämnades ensamma med hela ansvaret för familjen. När kvinnorna deltog i FRELIMO:s kamp var liksom i Vietnam matförsörjningen och en hel del av underrättelseuppgifterna kvinnornas. Man organiserade särskilda kvinnobrigader, både i den civila och i den militära kampen, och när de befriade områdena så småningom upprättades var det till stor del kvinnorna som hade hand om utbildningsprogrammet.

Befrielsekampen blir en parentes — man återgår eller vill återgå till förhållanden som rått under århundraden. Därför vill jag betona att ett stöd till befrielserörelser är nödvändigt, även till sådana som vi efter svensk bedömning kan finna lämpliga utan uttalanden från FN:s säkerhetsråd och FN:s generalförsamling. Sedvänjor, religiösa föreställningar och gamla patriarkaliska inställningar är svåra att göra sig fri från. Vi har märkt det under decenniernas lopp här hemma, man märker det ännu mer i utvecklingsländerna. Erfarenheterna från-Kina, Vietnam och Cuba visar också att deltagandet i revolutionen och det feodala och kapitalistiska samhällets störtande visserligen ger förutsättningar för jämlikheten men inte medför garantier för ett samhälle med rättvisa åt kvinnorna. Därför vill jag från denna talarstol synnerligen bestämt hävda att ett stöd åt befrielserörelserna och ett stöd åt befrielserörelsernas kvinnoorganisationer är ett sätt att hjälpa till så att jämställdhet kommer till stånd och blir bestående. Det räcker inte med att erövra jämställdheten. Det gäller, herr talman, att få den garanterad för nuvarande och kommande kvinnogenerationer.

Herr talman! I samband med att biståndspolitiska utredningen presenterade sitt huvudbetänkande fick jag anledning att speciellt uppmärksamma den verksamhet som Världsbanken och IDA bedriver och då självklart också uppmärksamma Sveriges relation till Världsbanksgruppen. När man tittar på detta måste man naturligtvis både titta på vilken andel av biståndet som bör vara multilateralt och inom ramen för det multilaterala biståndet diskutera omfattningen av insatserna till Världsbanksgruppen. Det har i olika sammanhang, både här hemma i Sverige och i internationella fora, framförts stark och växande kritik mot Världsbanksgruppens verksamhet. Kritiken har bl.a. handlat om följande: För det första är principerna för projektbedömning mycket snäva och i stort enbart inriktade på den rent ekonomiska avkastningen, vilket gör att socialt viktiga projekt som landsbygdsutveckling ofta sätts på undantag. Detta strider på ett avgörande sätt mot de biståndspolitiska mål som vi har sait upp från svensk sida, nämligen att nå ut med biståndet till de fattiga människorna i de fattiga länderna. För det andra förekommer krav på motprestationer som u-länderna själva uppfattar som intrång i sin nationella och politiska integritet. Också detta står i motsats till vår utgångspunkt att stödja u-ländernas egen strävan till nationellt oberoende. För det tredje styrs Världsbankens verksamhet av maktpolitiska hänsyn. USA har ett helt dominerande inflytande över bankens verksamhet och USA utnyttjar också detta inflytande för att främja sina egna nationella ambitioner. Inte heller en sådan utgångspunkt ligger särskilt väl i linje med de svenska biståndspolitiska målen. För det fjärde har Världsbanken agerat emot länder som nationaliserat utländsk egendom. När så har skett har banken ställt sig på de utländska fordringsägarnas sida, vilket strider mot de krav som u-länderna själva framfört i samband med diskussionen om en ny ekonomisk världsordning. Den femte punkten för kritik är att u-länderna och u-landsgruppen har bara ett marginellt inflytande över Världsbanken. Röstreglerna där garanterar nämligen att det avgörande inflytandet över verksamheten ligger hos länder som USA, England och Frankrike. Också mot denna bakgrund kan man säga att även Sverige blir en sparv i tranedansen. Den situationen innebär också att röstreglerna och deras tillämpning står i motsatsförhållande till en svensk biståndspolitisk strävan. Till slut och för det sjätte är bankgruppens insatser koncentrerade till stater som har reaktionära regimer som slår vakt om överklassen och dess intressen. Det handlar alltså om stater som vi i Sverige inte finner det naturligt att i första hand samarbeta med. Det är klart att man kan ursäkta sig med att Sverige bara lämnar bistånd till IDA och inte till Världsbanken som sådan. Men det är en dålig ursäkt, eftersom Världsbanken och IDA har samma styrelse, samma administrativa stab och samma kriterier för projektbedömning. Jag tillhör inte dem som tror att vi på ett avgörande sätt kan åstadkomma radikala förändringar inom Världsbanksgruppen i en för Sverige önskvärd riktning. Den självklara förutsättningen när vi ser på Världsbanksgruppen är att vi måste göra det utifrån de progressiva u-ländernas utgångspunkter. Ur deras synvinkel är det avgörande problemet att det i dag inte finns ett tillräckligt klart alternativ till IDA — ett alternativ som kan ge lån på mycket mjuka villkor och som har en någorlunda omfattande ekonomisk kapacitet. Eftersom det alternativet ännu inte finns har man tvingats att söka sig till IDA. I den socialdemokratiska reservationen, som Sture Ericson tidigare har talat för, pekar vi på att FN:s kapitalutvecklingsfond måste stärkas. Ett sådant arbete ligger helt i linje med bl.a. resolutionen från FN:s sjunde extra generalförsamling. Där uppmanades de rika länderna att kraftigt öka sina bidrag till kapitalutvecklingsfonden. Därför blev jag litet förvånad när den nyutnämnde utrikesministern tyckte — om jag fattade honom rätt — att det inte fanns någon anledning att gå in och göra ytterligare kraftiga satsningar på kapitalutvecklingsfonden. Jag tror alltså att det tvärtom är nödvändigt för oss att göra ytterligare kraftiga satsningar på den punkten. Jag menar att det är på den vägen som vi i allt större utsträckning måste arbeta, såväl genom egna kraftiga ekonomiska insatser som genom att internationellt skapa en opinion för ett starkt stöd för denna fond som ett reellt alternativ till IDA.

Jag menar att man i stället kraftigt bör minska bidragen till IDA. De pengar som på så sätt kan frigöras bör överföras till i första hand kapitalutvecklingsfonden. Men de kan också utnyttjas till större insatser på det bilaterala området. När den biståndspolitiska utredningen arbetade med sitt huvudbetänkande var en av arbetsuppgifterna att göra en enkät till ett antal u-länder. En av frågeställningarna var ungefär den här: Vilket bistånd skulle ni helst vilja ha, ett multilateralt eller ett bilateralt bistånd på ungefär de villkor som gäller för den svenska biståndspolitiken? Kanske var det en viss hövlighet som inverkade på svaren, men det var frapperande att vid den vägningen var det helt dominerande svaret att man föredrog ett svenskt bilateralt bistånd. Det säger något om vilken tilltro man har till den principiella politik som Sverige för när det gäller det bilaterala biståndet. Det kan ofta vara ett väl så gott alternativ. Tillbaka till FN:s kapitalutvecklingsfond. Den har en helt annan uppbyggnad än IDA. Fonden är underställd UNDP:s styrelse, och i den styrelsen har u-länderna själva majoritet i motsats till vad som är förhållandet inom Världsbanksgruppen. Dessutom är fondens insatser koncentrerade till de minst utvecklade u-länderna, och insatserna skall i första hand tillgodose de fattigaste befolkningsgruppernas behov. I motsats till vad man kan säga om Världsbanksgruppens policy rimmar FN:s kapitalutvecklingsfonds policy väl med de svenska biståndspolitiska målen. Ett kraftigt ökat svenskt bidrag till fonden kan naturligtvis också resultera i att fler länder börjar lämna bidrag, alternativt ökar sina egna bidrag till denna fond. På så sätt kan också fonden bli ett viktigt alternativ till IDA för de fattigaste u-länderna och för, ytterst, de fattiga människorna i de fattiga länderna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialdemokraternas reservation nr 2 i det betänkande som nu behandlas.